Fru talman! Det här betänkandet handlar om vissa frågor om hyresrätt och bostadsrätt. Moderata samlingspartiet står bakom samtliga sina reservationer, men för tids vinnande kommer vi bara att yrka bifall till och begära votering på reservation nr 1. Enligt vår mening innebär betänkandet att man försvårar för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden. Man gör det heller inte lättare för bostadsrättsföreningar att fungera. Man vill fortfarande koppla dem till bostadrättsorganisationerna på ett sätt som vi anser vara onödigt hårt. Det innebär i vanlig ordning, när man ser på majoritetsförhållandena i den här kammaren, att livet inte blir lättare för hyresvärdarna. Man vill också förbättra möjligheten att ha kvar sin lägenhet även om man för tillfället inte bor i den. Det är självklart att en gammal eller sjuk person, som vårdas på sjukhem eller vårdhem, skall ha möjlighet att behålla sin bostad. Men i propositionen sägs att man vill utvidga detta till att gälla även samboförhållanden. Det reserverar vi oss emot. Det kan innebära att det blir en snedvridning av hyresmarknaden. Frågorna är många: Hur länge skall samboförhållandet få testas innan man måste lämna sin lägenhet? Vi är klara på den här punkten och menar att ett testsamboförhållande inte skall innebära att man får lov att behålla sin lägenhet. Vi tror att regeringen faktiskt resonerar litet grand i vår riktning. Men motiven som regeringen framför i propositionen stämmer dåligt överens med den lagtext man föreslår. Det skulle vara intressant om taleskvinnan för majoriteten kunde räta ut det frågetecknet. Jag sade i början att detta som alltid innebär besvärligare villkor för hyresvärdarna. När jag följer den bostadspolitiska debatten i Sverige och den allmänt negativa ton som tyvärr alltför ofta förekommer mot privata hyresvärdar, undrar jag vilket alternativ man egentligen vill ha. Vi ser ju dagligen bevis på hur de offentliga alternativ vi har i dag, främst kommunalt ägda bostadsföretag, har misslyckats med sin gärning och sin verksamhet. Det är väl få kommuner i dag som inte har problem med sina kommunala bostadsföretag. Dessutom är, som alla vet, den summa som dessa företag häftar i skuld oroväckande stor. Vi tycker att bostadsrättsföreningar skall ha större möjlighet att påverka sina stadgar. Bostadsrättsorganisationerna skall inte ha den möjlighet att lämna veto som de har i dag. Fru talman! Vi menar att det som definitivt i praktiken innebär ett hinder för ungdomar att få fäste på bostadsmarknaden, det som gör det absolut svårast, är det resonemang om borgen som förs i propositionen och betänkandet. Säg att en hyresvärd misstänker att en person kanske kommer att få problem att klara sin hyra och att den personen på sikt inte behöver ha någon som går i borgen. Jag kan förstå att en hyresvärd dels är rädd om sin fastighet, dels är rädd om sina andra hyresgäster. Om en borgen inte behövs på samma sätt som tidigare blir det svårare att få bostad för ungdomar, lågavlönade och kanske personer som vistas några år inom kriminalvården och sedan släppts ut i frihet. De får det svårare när man inför ett system som kanske kan fungera i teorin men som definitivt inte gör det i praktiken. Om hyresvärdar av något skäl skulle vilja neka en person som de anser kan få problem att betala hyran, skall de då tvingas att ha en kvot av sådana personer i sitt bestånd? Alla vet ju vad sådana tvångsåtgärder får för resultat i slutändan. Vi vill också att det gamla bruksvärdessystemet återinförs. Vi kan i dag se konsekvenserna av det nya systemet. Det är för varje logiskt tänkande person helt omöjligt att inse varför lägenheter i attraktiva delar av t.ex. Stockholms, Göteborgs eller Malmös innerstäder i många fall är mycket billigare än samma typer av lägenheter i något av storstädernas alltför många problemområden. Hur man kan försvara ett sådant system, som strider mot sunt förnuft, har vi moderater svårt att förstå. Vi vill också förbättra möjligheterna att omvandla hyresrätter till bostadsrätter och få ett partiellt upphävande av förbudet mot dubbelupplåtelse. Till sist, fru talman, vill jag ta upp ett kärt debattämne under många år, nämligen förslag om införande av ägarlägenheter i Sverige. I propositionens text hänvisas som vanligt till att samma förslag har framlagts även föregående år men att argumenten inte har förändrats. Därför säger man nej även i år. Man upprepar bara sitt avstyrkande. Jag skulle vilja höra vilken logisk förklaring man har till att inte tillåta ägarlägenheter. System med sådana lägenheter fungerar faktiskt i alla länder runt omkring oss. Vad är det som gör att detta skulle kunna misstänkas inte fungera i Sverige? Jag skulle vara intresserad av att få ett svar på detta från något av de numera få partier - även om de har majoritet i kammaren - som försvarar förbudet mot ägarlägenheter.

Fru talman! Jag skall endast beröra en centermotion som väckts under den allmänna motionstiden. Den handlar om bostadsrättshavarens inflytande över standardhöjande åtgärder. Vi från Centerpartiet vill att det skall finnas en neutralitet mellan de olika boendeformerna och en valfrihet för människor att påverka det boende som man befinner sig i. Sten Andersson tog upp frågan om ägarlägenheter. Också jag undrar varför det är så svårt att få igenom sådana i Sverige. Också den bostadsformen måste naturligtvis accepteras. Huvudregeln i hyreslagen i den fråga som jag tänkte tala om innebär att de enskilda hyresgästerna skall godkänna standardhöjande åtgärder. Något sådant skydd gäller inte för bostadsrättshavare, utan deras förhållanden påverkas mera av vad den egna styrelsen gör. Detta är inte tillfredsställande. Även om vi anser att bostadsrättsboende i alla sammanhang är en demokratisk boendeform vill jag peka på att bostadsrättshavaren i vissa fall har mindre inflytande över sitt hus och sin lägenhet än vad en hyresgäst har. Centerpartiets uppfattning är den att ett inflytande motsvarande det som hyresgästerna har bör arbetas in också i bostadsrättslagen. Vi har inte fått gehör för detta i bostadsutskottet, och jag har därför avgivit reservation nr 18 under mom. 18.

Fru talman! Det här betänkandet tar upp hyresrätten och de frågor som har kommit fram via motioner. Inledningsvis kan jag konstatera att i frågan om hyreslagstiftningen och hyresrätten finns det en samsyn mellan Folkpartiet och regeringen när det gäller de förslag som i huvudsak finns. Det finns dock två reservationer som Folkpartiet står bakom i det här betänkandet. Det är nr 17 om upphävandet av förbud mot dubbelupplåtelse och nr 23, en fyrpartireservation där vi vill ha ett tillkännagivande om ägarlägenheter. Jag yrkar bifall till dessa två. Om man skall titta principiellt på hyreslagstiftningen har Folkpartiet några principer jag kan nämna. För det första skall de boende ges möjlighet till ökat inflytande och större valfrihet. För det andra skall bruksvärdesprincipen tillämpas vid hyressättning. Det innebär att Folkpartiet säger nej till marknadshyror. Vi vill att man skall använda det bruksvärdessystem som finns och ha förhandlingen om hyran inom den ram som finns, dvs. efter de kända principer som finns om ålder, standard och läge. Vi tycker att det är viktigt att tillämpningen av hyressättningen är enligt bruksvärdesprincipen. Jag nämnde två reservationer inledningsvis. Reservation 23 handlar om ägarlägenheter. Vi i Folkpartiet tycker att man i valfrihetens namn också bör tillåta ägarlägenheter. Jag kan erinra om att fyrpartiregeringen arbetade fram ett sådant förslag som inte har genomförts av den nuvarande regeringen. Vi tycker att det är viktigt att man kan åstadkomma en möjlighet för ägarlägenheter och att man tar fram en lagstiftning som säkerställer den juridiska hanteringen av de delar av fastigheten som är samägda. Vi vill ha ett tillkännagivande till regeringen om detta. Reservation 17 tar upp upphävandet av förbudet mot dubbelupplåtelse. I dagen kärva ekonomiska läge tycker vi att det viktigt med åtgärder som underlättar ombildning från hyresfastigheter till bostadsrätter. Sådana ombildningar är av särskild betydelse i områden som kanske har en ensidigt social sammansättning. Ombildningar till bostadsrätter i dessa områden kan öka intresset för inflyttning, liksom det kan öka intresset hos dem som redan bor i området. På det viset kan man stärka området. Den här reservationen, som är gemensam för Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna, tar upp detta. Vi tycker att detta är värdefullt. Vi tycker också att det bör ges ett tillkännagivande till regeringen att ta upp detta. Det handlar om bostadsrätter och hyresupplåtelser i kommunala fastigheter, som framgår av betänkandet. Fru talman! Med detta har jag yrkat bifall till två reservationer.

Fru talman! Detta betänkande handlar om en rad frågor om synen på hyresgästernas rättigheter, de bostadssökandes möjligheter att få en bostad och synen på vilka krav man kan ställa på fastighetsägarna. Några förslag är bra, men Vänsterpartiet kräver en rad förbättringar för att återskapa en social bostadspolitik. Utskottet avvisar våra motionskrav men hänvisar ändå till vår motion när man skriver utskottstexten. Man skriver: "Bostadsutskottet gör bedömningen att den rådande situationen på bostadsmarknaden är sådan att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att bostäder förmedlas på ett sätt som bättre står i överensstämmelse med det bostadspolitiska målet att alla människors behov av en god bostad skall kunna tillgodoses. Utskottet förväntar sig därför att regeringen återkommer till riksdagen med förslag med syftet att trygga en god tillgång till bostäder särskilt för de på marknaden utsatta grupperna." Skattereformen, den snabbare avtrappningen av räntebidragen och den till stora delar orättvisa budgetsaneringen har lett till att nästan inget byggs och till att arbetslösa, socialbidragstagare och låginkomsttagare ofta inte godtas som bostadssökande. Boendet i hyresrätt är dessutom så dyrt att det är dyrare än egna-hemsboendet i alla kommuner utom fem. I de sistnämnda är egna-hemsboendet så exklusivt att det därför är dyrare än boendet i hyresrätt. De som inte kan skaffa kapital till eget hem eller bostadsrätt är hänvisade till ett ännu dyrare boende i hyresrätt och blir dessutom utsatta för ibland helt orimliga krav för att kunna få en bostad. Det är en absurd situation. Jag får samtal och brev som bevisar detta. Jag tänker läsa några rader ur ett brev. Så här står det: Jag är registrerad som bostadssökande i Solna stad sedan 1990. Efter åtta års väntande i bostadskön och två års diskussion gav bostadsförmedlingen i Solna mig besked om att de inte har något ansvar att skaffa bostad åt mig. Folk brukar få bostad efter fem års väntetid i Solna. Jag vet att min kötid räcker till för att få en bostad, och det medgav alla bostadsföretag som förmedlar sina bostäder till bostadsförmedlingen. Bostadsförmedlingen kan inte visa mig vilken turordning jag befinner mig i. De diskriminerar folk efter förmögenhet och nationalitet. En bostadsförmedlare sade: Om du i framtiden får högre inkomst skall du få en bostad i Solna. Jag tror att Sveriges regering och Solna stad med sin invandrarpolitik med tvångsbosättning vill placera invandrare i vissa orter genom att inte erbjuda bostad i vissa stadsdelar osv. Om allt detta är helt sant eller ej kan jag inte uttala mig om. Men det är tillräckligt osmakligt och bör inte på något sätt få vara en del av de bostadssökandes vardagssituation. En social bostadspolitik ser inte ut så här i mina och Vänsterpartiets ögon. Därför har vi föreslagit flera åtgärder för att förbättra situationen, för att stärka hyresgästernas och de bostadssökandes villkor och öka kraven på fastighetsägarna. Vi tycker också att det är rimligt att stärka hyresgästkollektivets möjligheter till inflytande över fastighetsskötsel och underhåll. Utskottet avvisar våra förslag om att skicka betalningspåminnelse för utebliven hyresinbetalning och förlängning av betalningsfristen vid uppsägning. Motiveringen är att det inte finns några bevis för att detta skulle förändra situationen för dem som befinner sig i betalningssvårigheter och att hyresvärden oftast tar tillbaka uppsägningen om hyran betalas. Varje år hotas ca 7 000 hushåll av vräkning och åtminstone 2 000 verkställs. Om så bara ett fåtal av dessa inte skulle verkställas, menar jag att det är värt att pröva våra förslag. Av de människor som vräks är det nämligen så att många försvinner ur hushållsregistreringen till de hemlösas skara, till misär och allt vad det innebär att vara hemlös. De mister rätten till ett eget hem. De hemlösa är redan tillräckligt många. Utskottsmajoritetens motivering till att avvisa de bostadssökandes rätt att ställa villkor i samband med prövningen för att få ett hyreskontrakt är att den sökta lägenheten troligen inte är ledig när frågan om huruvida hyresvärden ställt orimliga krav eller inte avgjorts. Tyvärr har inte utskottsmajoriteten förstått avsikten med förslaget. Regleringen är naturligtvis till för att verka förebyggande som ett hinder för att ställa orimliga villkor för de bostadssökande, eftersom det kan leda till en prövning i Hyresnämnden. I dag leder det bara till en prövning om en hyresvärd diskriminerar en bostadssökande på grund av etnisk tillhörighet. Vänsterpartiet vill skärpa kraven på vilka som får förvärva en fastighet. I dag har man bara rätt att pröva förvärv i bolag som har mer än 50 % av sitt kapital placerat i fastigheter. Dessa bolag har som huvudsakligt syfte att vara fastighetsägare och bör i de flesta fall vara seriösa när det gäller förvärv och skötsel av fastigheterna. Har man däremot 49 % eller mindre av kapitalet placerat i fastigheter gäller inte rätten att pröva fastighetsförvärvet. I den remissbehandling som föregick propositionen gjordes gällande att företag där fastighetsinnehavet var litet många gånger brister i sin bostadsförvaltning och i sitt hyresvärdskap. Detta nonchalerar regeringen och ställer sig helt på fastighetsägarnas sida. Varför skall man då ha rätten att pröva de stora fastighetsinnehavarnas förvärv, kan man fråga sig, när man struntar i de små? Naturligtvis skall alla fastighetsförvärv som man kan misstänka är oseriösa prövas. Jag vill också ta upp frågan om kommunernas rättigheter och skyldigheter i bostadspolitiken. På den statliga nivån har regeringen under hela mandatperioden inte gjort annat än utrett bostadspolitiken. Man hänvisar till att det är kommunernas skyldighet att ta ett bostadspolitiskt ansvar, dock utan krav på hur det skall gå till. Verkligheten är ju den att den bostadspolitiska debatten i kommunerna är död. Den som vill ta upp den hänvisas till bostadsbolagens styrelser och direktörer. Borta är nämligen skyldigheten att upprätta bostadsförsörjningsprogram och rätten att anvisa bostäder, både i allmännyttan och i det privata beståndet. Borta är också skyldigheten att ordna bostadsförmedling i kontrollerade former. Vänsterpartiet vill återupprätta den sociala bostadspolitiken, återställa en del av lagstiftningen för detta ändamål, men i nya former, för att man på något sätt skall kunna leva upp till kraven på en god bostad till en rimlig kostnad. Den borgerliga regeringen tog bort den här lagstiftningen. Regeringen har passat. Moderaterna ville gå vidare med det totala systemskiftet, avskaffa den kollektiva förhandlingsordningen, avskaffa allmännyttans ledande roll, ta bort alla bidrag, m.m. De vill ha en oreglerad bostadsmarknad. Man vet var man har dem politiskt. Jag delar naturligtvis inte deras uppfattning. För oss i Vänstern är det behoven och inte marknaden som skall avgöra rätten till en bostad, ett eget hem. Vad regeringen och utskottsmajoriteten vill är betydligt svårare att förstå. Otydligheten måste vara besvärande. Vi får verkligen hoppas att det klarnar i den bostadspolitiska propositionen, om det nu kommer någon. Jag börjar bli litet orolig för det. Med detta, fru talman, yrkar jag för tids vinnande endast bifall till reservationerna 10 och 25.

Fru talman! Miljöpartiet ställer i stort sett upp bakom regeringens förslag i detta betänkande. Vi har inte heller motionerat i ärendet. Det finns emellertid några eventuella fallgropar och en del tveksamheter som jag tänkte beröra. Det gäller t.ex. andrahandsuthyrningarna. Samtidigt som det underlättar för vissa hyresgäster ligger det, som jag ser det, en fara i att mjuka upp reglerna. En mer utbredd andrahandsmarknad med ständiga omkringflyttningar kan i värsta fall permanentas, och alltfler av dem med begränsade ekonomiska resurser, framför allt ungdomar och arbetslösa, hänvisas dit. Nu tror jag trots allt att faran inte är så stor med de begränsade förändringar det handlar om här. Men utvecklingen måste följas noga, menar jag. Det bör finnas en beredskap med motåtgärder om det visar sig att andrahandsuthyrningarna missbrukas. Jag accepterar utskottets bedömning att det inte är bra att man generellt kan avtala bort åtgärdsförelägganden. Men då måste det handla om verkliga brister, sådant som gör boendet farligt och ohälsosamt. Det jag menar är att vissa bekvämligheter inte alltid efterfrågas av alla. En billigare hyra kan vara mer attraktiv än en särskild åtgärd. Men jag förmodar att det som här betecknas som en brist verkligen också är något som uppfattas som brist i ett normalt hälsosamt boende. Vad gäller försöksverksamheten och undantagen från viss lagstiftning för de kooperativa hyresrätterna vore det önskvärt att regeringen snart återkom med en utvärdering och en permanentning av hur förslagen om uppsägning, borgensåtagande och pant bör gälla. Det finns en reservation till det här betänkandet som mp är med på. Det gäller ägarlägenheter. Det anser vi är en upplåtelseform som med vissa begränsningar bör utvecklas på den svenska bostadsmarknaden. Miljöpartiet vill t.ex. ge hyresgäster förtur i hyresfastigheter med fler än tre lägenheter. Möjligheter att äga lägenheter i hyresfastigheter har vi och andra partier återkommit till år efter år, som det har sagts tidigare. Det borde vara dags för regeringen att nu presentera ett förslag. Avslutningsvis vill jag understryka behovet av en återupprättad social bostadspolitik, något som vi har talat mycket om i vår bostadspolitiska utredning. Det innebär satsningar på allas rätt att bo bra, hälsosamt och till ett rimligt pris. Detta är vi alla överens om, tror jag. Dessutom skall vi ha rätt, menar jag, att bo vackert och ekologiskt anpassat, i en miljö som utgår från barnens behov så långt det är möjligt. Men jag utgår från, fru talman, att dessa frågor behandlas i samband med bostadspropositionens behandling här i kammaren. Jag återkommer då. I detta sammanhang vill jag stödja reservation 23.

Fru talman! Jag har en fråga till Per Lager. Den gäller just ägarlägenheter. I Storbritannien har man genomfört detta i ganska stor omfattning. Man har sålt ut stora delar av allmännyttan och privatiserat fastighetsbeståndet i den här formen. Slutsatsen man kan dra av det är att det haft stora undanträngningseffekter. Segregationen har ökat rejält. Många av dem som har köpt lägenheter har inte klarat av sin boendesituation. De har så småningom blivit av med sina bostäder och har i många fall en mycket otrygg och osäker hemvist. Tror Per Lager att det finns några föraningar eller funderingar i den här riktningen om man skulle införa det här begreppet?
Fru talman! Jag tror inte att det finns anledning till det. Även om vi självklart skall vara försiktiga med upplåtelseformer tror jag att ägarlägenhet som sådan, som en upplåtelseform, har en marknad även inom de ramar som vi anser acceptabla. Med det menar jag att vi inte behöver svartmåla en upplåtelseform för att den misslyckas i ett eller annat sammanhang, i ett eller annat land. Det vi borde göra är att pröva just en sådan här upplåtelseform, kanske med begränsningar på ett eller annat sätt. Det håller jag gärna med om. Men att den skall finnas till och ha möjlighet att uppträda på marknaden tycker jag.
Fru talman! Jag befarar att den efterfrågan som Per Lager talar om framför allt kommer att finnas där det är brist på lägenheter, i attraktiva lägen. Jag kommer själv från en liten kommun i Gävleborgs län, där fastighetsbolaget vill sälja ett radhusområde. Det är ingen som vill köpa, Per Lager. Det finns nämligen inte fler människor i den kommunen bara för att man ändrar formen för boendet.
Fru talman! Det jag är ute efter är mångfalden när det gäller upplåtelseformer. Det skall finnas många olika möjligheter för boendet och för finansieringen av boendet. Jag anser att ägarlägenheter är en av de här formerna. Låt säga att vi ser till att den har vissa begränsningar, men det som Owe Hellberg tar upp nu tycker jag inte ger anledning till att vi inte skall pröva möjligheten.

Fru talman! Bostaden spelar en mycket central roll i människors liv, och en boendemiljö med hög kvalitet är viktig för våra levnadsvillkor. Barn och äldre vistas huvuddelen av sin tid i bostaden. Den kristdemokratiska boendepolitiken har som utgångspunkt att människor skall kunna känna sig trygga i boendet. Trygghet och valfrihet i boendet är en del i den kristdemokratiska familjepolitiken. Om möjlighet finns väljer huvuddelen av barnfamiljerna att bo i eget boende. Vi är väl medvetna om att familjer som har frihet att välja den boendeform som passar dem bäst har största möjligheterna att skapa en boendemiljö som främjar en god uppväxt för barn och ungdomar. De små nära gemenskaperna i familjekretsen under uppväxtåren är ofta avgörande för hela människans utveckling. Med ett bra självvalt boende, i en trygg och kärleksfull atmosfär, finns de bästa förutsättningarna för formandet av solidariska och demokratiska människor. Det är samhällets, och således riksdagens uppgift, att skapa de förutsättningar som behövs för valfrihet mellan olika boendeformer såsom hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. Kooperativ hyresrätt, nu på försök sedan fem sex år tillbaka, dvs. rätten att hyra bostad om man innehar en andel i den ekonomiska förening som driver fastigheten, bör bli ett likvärdigt alternativ till övriga upplåtelseformer. Likaså måste möjligheten att äga sin bostad nu släppas fram på den svenska bostadsmarknaden. Riksdagen bör därför hos regeringen begära en lag om lägenhetsrätt, s.k. ägarlägenheter. Ett sådant förslag i Kristdemokraternas boendemotion har avstyrkts av utskottsmajoriteten. Man kan verkligen undra varför. Fru talman! Bostadsrätten är i grunden en mycket bra upplåtelseform. Från Kristdemokraternas sida har vi under ett antal år särskilt uppmärksammat bostadsrätternas situation. Steg har tagits åt rätt håll under senare år när det gäller möjligheten för en bostadsrättsförening att ordna det så att medlemmarna själva, i stället för föreningen, tar upp lån vid ny eller ombyggnad. Vi menar i vår boendemotion att en förändring av bostadsrätten bör göras fullt ut. De enskilda bostadsrättshavarna bör själva, i stället för bostadsrättsföreningen, ansvara för de lån som i dag vanligen åvilar föreningen. Genom en sådan ordning kommer också bostadsrättsinnehavarna att kunna göra ränteavdrag i sina inkomstdeklarationer på samma sätt som en villaägare. Det ger bl.a. större flexibilitet genom att den enskilde bostadsrättsinnehavaren själv kan bestämma storleken på det egna kapital han vill skall vara nedlagt i bostadsrätten. Möjligheten att amortera ned låneskulden kan skapa ett flertal fördelar. Samhällsekonomiskt uppmuntras på så sätt ett personligt sparande, och dessutom kan bostadsrättens värde som pant förstärkas. Det finns således goda skäl till att vidta åtgärder som på olika sätt minskar behovet av högre nivåer på räntor till bostadsrätter än räntor till egnahem. Vi pekar i vår motion på ytterligare några sådana tänkbara åtgärder, bl.a. upprättande av ett bostadsrättsregister där ägare och pantsättningar finns noterade. Varför vi från Kristdemokraternas sida är ensamma om att fullt ut stödja just ett personligt låneansvar när det gäller bostadsrättsinnehavare är en intressant fråga. Naturligtvis måste även hyresgästernas möjligheter att påverka hyressättningen förstärkas, vilket också är möjligt bl.a. genom val av underhållsnivå och lägenhetsstandard. Hyresgästers möjligheter att påverka sin boendesituation måste också stärkas när det gäller inflytandet vid ombyggnader. De hemlösas situation måste mer än i dag uppmärksammas. När det gäller bostadsrättsinnehavares möjligheter till personlig avdragsrätt, medger utskottsmajoriteten att vissa problem föreligger och att en bättre lagreglerad ordning skulle vara värdefull. Man hänvisar dock, i vanlig ordning, till en pågående utredning som senare under året möjligen kan sprida ljus över problemen. Därmed avstyrks vårt yrkande. Fru talman! För övrigt efterlyser vi med intresse den bostadspolitiska propositionen som vi har väntat så väldigt länge på. Som avslutning vill jag yrka bifall till reservationerna nr 19 och 23.

Fru talman!

Till betänkandet har fogats 25 reservationer och ett särskilt yttrande. Jag kommer i mitt anförande att beröra den del i betänkandet som gäller propositionen och två motioner som väcktes under allmänna motionstiden angående hyresrätt. Övriga delar i betänkandet angående bostadsrätt m.m. kommer Carina Moberg att beröra i sitt anförande. Fru talman! De föreslagna ändringarna i hyreslagen innebär i allt väsentligt följande. Bestämmelserna om tillstånd till andrahandsuthyrning görs mer förmånliga för hyresgästen genom att kravet på att hyresgästen under viss tid inte skall ha tillfälle att använda lägenheten slopas. Härigenom blir det lättare för äldre och sjuka att hyra ut sin lägenhet i andra hand under den tid de vistas på t.ex. institution. Det blir också möjligt för den som på prov vill bo samman med någon annan att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Vidare införs regler om att åtgärdsföreläggande skall kunna meddelas även vid sådana brister i en lägenhets skick som finns på tillträdesdagen. Dessutom föreslås en bestämmelse om skyldighet för hyresvärden att lämna information om sitt namn och om var han kan nås, eller om hyresvärden är en juridisk person ställföreträdarens namn och adress. Särskilda regler skall dessutom gälla om hyresvärden eller en ställföreträdare inte finns i Sverige. Slutligen lämnas förslag om en bestämmelse om att den som ställt borgen eller pant till säkerhet för fullgörande av ett hyresavtal skall ha rätt att efter viss tid säga upp sitt åtagande. Bestämmelsen i lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. om skyldighet för den som har förvärvat hyresfastighet att anmäla sitt förvärv föreslås ändras så att ett sådant förvärv i fortsättningen kan anmälas av såväl överlåtaren som förvärvaren. Den tid som kommunen har på sig att begära hyresnämndens prövning av förvärvet föreslås bli förlängd till fyra månader. Fru talman! Till denna del av betänkandet finns det nio moderata reservationer och sex vänsterreservationer. Övriga partier ställer sig bakom regeringens förslag. Ser jag närmare på reservationerna kan jag konstatera att de moderata motionerna i större utsträckning tillvaratar fastighetsägarens intressen än hyresgästens. Det är helt i linje med Moderaternas ideologi om en avreglerad bostadsmarknad.

Jag har valt ut några av reservationerna som jag tänker kommentera. Moderaterna föreslår i sin reservation nr 3 att om ett borgensåtagande har upphört skall hyresvärden obligatoriskt få möjlighet att omförhandla ett hyresavtal. Moderaterna säger sig värna om de ekonomiskt svaga grupperna. Jag förstår inte hur denna regel skulle kunna gynna dessa grupper. Om en hyresgäst har bott hos en hyresvärd i två år och inte försummat att betala hyran eller på annat sätt brustit i sina förpliktelser, varför skulle då hyresvärden ha tillåtelse att förhandla om hyreskontraktet bara för att borgensåtagandet har upphört? Jag skulle vilja ha en förklaring till detta, Sten Andersson. Vi kan ta det i en replikomgång sedan. Jag kan i och för sig tänka mig att det kan bli svårare för arbetslösa och studerande att få ett hyreskontrakt om det finns möjlighet för borgenären att träda ur sitt åtagande efter två år. Men vi socialdemokrater ser också frågan från borgenärens synvinkel. Förhållandet för borgenären kan ju också ändras under åren, t.ex. från att ha ett arbete och goda ekonomiska möjligheter till att bli arbetslös eller studerande och därmed inte ha råd att ha sitt borgensåtagande kvar. Vänstern menar i sin reservation nr 4 att det över huvud taget inte är skäligt att ett krav på borgen eller pant ställs upp. Även i detta kan jag instämma, men när Vänstern tror att man kan underlätta för hyresgästerna att få hyreskontrakt genom att ge dem möjlighet att begära prövning av frågan om hyresvärden ställt upp ett oskäligt krav så tror inte jag på den möjligheten. Långt innan denna prövning är klar kommer lägenheten att vara uthyrd till annan hyresgäst som accepterat hyresvärdens krav på säkerhet. Fru talman! I reservation nr 6 kan vi läsa om moderaternas förslag att ge hyresvärdar möjlighet att komma undan, friskriva sig från, åtgärdsföreläggande vid ursprunglig brist. Om skador och brister i en lägenhet är konstaterade och hyresvärden inte åtgärdat dessa innan ny hyresgäst flyttar in, varför skall hyresvärden kunna köpa sig fri från dessa? Och varför vill hyresvärden köpa sig fri? Ligger det inte i hans egna intressen att vårda och underhålla sin fastighet och förvalta sitt kapital? En annan reservation som jag också tycker är besynnerlig är reservation nr 7. Moderaterna tycker att det väsentligaste för hyresgästen är att han vet vem han skall vända sig till när han skall kontakta hyresvärden. Hyresgästen har tydligen liten eller ingen anledning att känna till vem som är hyresvärd. Om man vänder på frågan: Vad skulle hyresvärden ha emot att hyresgästerna vet vem man är om man är en seriös hyresvärd? Enligt moderaternas förslag skulle fastigheten kunna byta värd hur många gånger som helst utan att hyresgästerna skulle vara intresserade av vem som är hyresvärd. Låt mig tvivla på detta. Lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. är till för att förhindra oseriösa eller på annat sätt olämpliga förvärvare av hyresfastigheter att i möjligaste mån hindras från att över huvud taget komma in på fastighetsmarknaden. Ju effektivare denna lag är, desto mindre blir behovet att ingripa mot försumliga hyresvärdar och desto mindre olägenheter uppstår för hyresgästerna. Moderaterna vill i en reservation att hyresförvärvslagen avskaffas. De tror att hyresgästernas berättigade krav på ett skydd mot oseriösa hyresvärdar är lättare att uppnå i efterhand. Men då kan skadan redan vara ett faktum. Lagen är förebyggande. Det är trots det svårt att alltid göra rätt analys av vilka som är seriösa eller oseriösa fastighetsägare. Då har vi dock en annan lag, bostadsförvaltningslagen, som träder in. Enligt Vänstern bör denna lag skärpas. I enlighet med Boverkets remissvar till utredningen SOU 1996:148 föreslår man att det skall vara möjligt att utfärda en förvaltningsanmärkning på ett tidigt stadium och på ett milt sätt. Frågan är: Vilken verkan har denna typ av anmärkning? Regeringen har i sin bedömning inte ansett att vi har tillräckligt med erfarenheter för att skärpa bostadsförvaltningslagen. Utskottsmajoriteten har ställt sig bakom denna bedömning. Fru talman! Det finns två moderata reservationer om hyresrätten som inte hänför sig till propositionen utan bygger på motioner från allmänna motionstiden. I fjol den 5 mars debatterade jag och Stig Grauers dessa frågor, och jag vill meddela Sten Andersson att vi från Socialdemokraterna inte har ändrat uppfattning utan står kvar vid vår uppfattning när det gäller bruksvärdessystemet. Fru talman! Till slut vill jag än en gång yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Den vanliga slängen kom att Moderaterna värnar om privata hyresvärdar, och det får vi väl leva med. Men Socialdemokraterna har i all tid värnat om kommunala hyresvärdar, och där finns inga direkt lysande exempel på fastighetsskötsel. Lena Larsson nämnde vår reservation om att hyresvärdar skulle kunna avtala bort ansvaret för en brist. Men hyresgästen kanske därigenom kan få en lägre hyra, som vid alla andra köp. Skulle det vara något negativt? Jag har ytterligare några frågor till Lena Larsson. När det gäller möjligheten för sambor att provbo, hur länge har hon tänkt att det skall få pågå? Skall det vara ett år eller två år, eller skall det kunna omprövas hur länge som helst? Ge mig och kammaren, eller rättare sagt de boende i Sverige, besked om vari det rimliga ligger att det skall vara billigare att bo i en hyreslägenhet i Stockholms innerstad än i Rinkeby och Tensta! Till sist gäller det ägarlägenheterna. Säg nu inte bara att ni sade nej i fjol och därför säger nej i år! Tala om varför ett system som fungerar bra i de flesta andra länder inte kan införas även i Sverige!
Fru talman! Frågan om ägarlägenheterna överlåter jag åt Carina Moberg, som kommer att ta upp det i sitt anförande. När det gäller ursprunglig brist ställer jag mig hela tiden frågan: Ligger det inte i fastighetsägarens eller hyresvärdens intresse att underhålla sina fastigheter, oavsett om det är privata fastighetsägare eller kommunala bolag? Att kunna köpa sig en billigare hyra - jag förstår att det är det som Sten Andersson är ute efter - är naturligtvis attraktivt i vissa avseenden, men frågan är bara i vilket skick den lägenhet är som man då hyr av fastighetsägaren. Andersson också tog upp i sitt inledningsanförande, har vi en hyresnämnd som ytterst tittar på de här bitarna. Annars är det enligt förslaget ett förhållande mellan hyresvärd och hyresgäst, som skall kunna avgöra hur lång eller kort tid man skall få testa om ett samboförhållande håller. Det handlar naturligtvis i första hand om kortare tid.
Fru talman! Lena Larsson! Det måste finnas viss vägledning om hur lång en provsamboperiod skall få lov att vara. Om man läser betänkandet ser man att det finns en skillnad mellan det regeringen säger och den lagtext utskottet har skrapat ihop. Det är inte helt logiskt. Jag vill hyra en lägenhet och upptäcker vissa brister. Hyresvärden och jag är överens om att det finns vissa brister, men det är inga direkta sanitära olägenheter. Jag tycker att det är fullt normalt att man skall kunna förhandla sig till en lägre hyra. Så gör vi på livets alla andra områden när det gäller olika nödvändiga köp.

Visar inte det att systemet faktiskt har havererat, Lena Larsson?
Fru talman! Jag kan glädja Sten Andersson med att säga att det säkert kommer att finnas anledning att titta på bruksvärdessystemet. Vi behöver inte ta Tensta och Stockholms innerstad som exempel. Eftersom Sten Andersson och jag är skåningar kan vi ta Helsingborg som exempel. Denna fråga har kommit upp där. Man bygger i norra hamnen i Helsingborg. Prissättningen av lägenheterna kommer att slå igenom också på äldre fastigheter i innerstan. Det kan man naturligtvis sätta frågetecken för. Jag tror att det kommer att finnas anledning att återkomma till diskussionen om bruksvärdessystemet. Jag förstår inte riktigt Sten Andersson när det gäller hans uttalanden om samboförhållanden. Det handlar inte bara om samboförhållanden. Det handlar också om vår äldre generation, som under en längre eller kortare vistelse på en institution vill ha tryggheten att kunna återkomma till en lägenhet. Det är väldigt positivt. Det tycker jag också att Sten Andersson skulle tycka.
Fru talman! Det är väl bra, Lena Larsson, att något parti ställer sig bakom hyresgästernas krav. Det har varit litet si och så med det under 90-talet, måste jag säga. Hyrorna har ökat med nästan 100 % sedan När det gäller förvärvsprövningen skulle jag vilja säga att vi ställer upp på de förändringar ni har gjort, men vi kan inte förstå att det skall gälla för bolag med 51 % fastighetsinnehav, men inte för dem som har 49 % fastighetsinnehav eller mindre. Det är helt ologiskt och helt inkonsekvent. Lena Larsson har inte argumenterat för varför det skall vara på detta sätt. När det gäller borgensåtaganden vill jag säga att det är jättebra att det görs en begränsning, men vad beträffar kraven och villkoren för borgen är man helt och hållet på fastighetsägarnas sida. Här har hyresgästen inte någonting att säga till om. Hyresgästen vet inte alls vad han eller hon skall rätta sig efter. Det är också en märklig situation. Jag tycker att vi skall fundera på Boverkets förslag. Vad har man för möjligheter i dag? Om man inte är riktigt nöjd kan man deponera hyran hos länsstyrelsen. Det är bättre att hitta andra metoder för att se till att fastigheterna sköts på ett klokt och vettigt sätt. Det måste väl vara bra för hyresgästerna?
Fru talman! När det gäller förvärvsprövningen vill jag säga att man naturligtvis måste sätta en gräns någonstans. Owe Hellberg säger att remissinstanserna har hänvisat till att fastigheterna skulle skötas sämre. Enligt utredningen och enligt propositionen är det inte så att denna kategori sköter sina fastigheter sämre. När det gäller borgensåtagandet vill jag säga till Owe Hellberg att det finns två parter. Jag tycker att det är väldigt viktigt att se båda parterna. Det gäller den som gör ett borgensåtagande och den som är beroende av borgensåtagandet. Värdar landet runt vill oftare och oftare att det skall finnas ett borgensåtagande för att en hyresgäst skall få ett hyreskontrakt. Än så länge gäller det de större orterna i landet. Jag tycker att vi som lagstiftare måste värna båda grupperna. Jag återkommer till det som sades om förvaltningsanmärkning.
Fru talman! Jag förstår inte vad Lena Larsson menar med "kategori". Det finns en begränsning i procent. Prövningen gäller inte för bolag med 49 % fastighetsinnehav. Jag är väl bekant med folk som har jobbat med försäljning av fastigheter. Många av dem som ville köpa fastigheter under slutet av 80-talet håller över huvud taget inte på med fastigheter i dag. Är det sådant som skall avgöra om fastighetsägarna är seriösa eller inte? Det är helt ologiskt och inkonsekvent. Jag förstår inte vad Lena Larsson menar med "kategori". Ett borgensåtagande är ett tvåpartsförhållande där den ene helt och hållet bestämmer. Det är självfallet så, eftersom det inte finns något regelsystem. 25 kommunala bostadsbolag anger att de kan tänka sig att kräva borgen. I vilken omfattning de utnyttjar det framgår inte, men allihopa kan tänka sig det. Det gäller Stockholmsområdets kommunala bostadsbolag. Är det denna utveckling ni vill ha? Skall det vara på det här sättet?
Fru talman! Jag börjar bakifrån eftersom jag inte hann kommentera det som sades om förvaltningsanmärkning. Vi kan ställa oss frågan - det gjorde jag i mitt anförande - vilken effekt förvaltningsanmärkningen har. Det sägs i propositionen och i utredningsbetänkandet att vi inte har skaffat oss nog erfarenhet. Förmodligen kommer man att komma tillbaks till frågan. Man kommer att titta närmare på bostadsförvaltningslagen och undersöka om den skall utvecklas eller förstärkas. I dagens läge finns det inte tillräckliga erfarenheter för att man skall föreslå att den skall skärpas. Owe Hellberg tar också upp frågan om borgensåtaganden. Det är hyresvärden, och det är hyresgästen. Naturligtvis finns det en relation mellan dem. Det gäller om en tänkbar hyresgäst skall få ett hyresavtal eller ej. Men vi skall inte glömma att det finns en part till. Det är den som gör ett borgensåtagande. Likaväl som förhållandena kan ändra sig för hyresgästerna kan de ändra sig för dem som gör ett borgensåtagande. Då måste vi också tillvarata deras intressen.
Fru talman! Lena Larsson talar väldigt väl om demokrati för hyresgästerna. Jag skulle vilja koppla min fråga till det. Vilken syn har Lena Larsson egentligen på ägarlägenheter? Vad menar Lena Larsson det är som talar emot ägarlägenheter? Många av våra bostadsföretag - både de kommunala bostadsföretagen och privata bostadsrättsföreningar - har det ekonomiskt kämpigt. Varför ger man inte hyresgästerna möjligheten att köpa sina lägenheter om de skulle vilja det?

Fru talman! Det skall jag gärna göra, men jag tycker ändå att det är litet knepigt att Lena Larsson, som hade tio minuter i sitt inlägg, inte alls berörde den biten. Det är ändå bra om Carina Moberg svarar tydligt och klart på frågan.

Fru talman! Som jag nämnde inledningsvis finns det i stora delar en samsyn mellan Folkpartiet och utskottsmajoriteten i fråga om betänkandet, men vi har två reservationer. Det gäller ägarlägenheter och upphävandet av förbudet mot dubbelupplåtelse. Jag skulle vilja fråga Carina Moberg: Vad är det för fel på tanken att tillåta också ägarlägenheter, som sedan lång tid finns i många länder, inte minst i Europa? Det borde väl i valfrihetens namn också vara möjligt för oss att tillåta ägarlägenheter. Den förra fyrpartiregeringen hade ett förslag både till kooperativa bostadsrätter och till ägarlägenheter, som dock ej hann läggas fram i riksdagen. Det är viktigt att vi i valfrihetens namn kan ha också ägarlägenheter. Det kan väl inte vara så att det enda ägande som tillåts är det som Riksbyggen, HSB och SBC har, med kollektiva lösningar och där man äger en del av sin bostad. Ägarlägenheter borde ha en plats också i det svenska samhället. Vår andra reservation rör alltså förbudet mot dubbelupplåtelse. I ytterområden i storstäder skulle man kanske kunna öka intresset för inflyttning om det också fanns en möjlighet att upplåta hyresrätten till bostadsrätt. Vi borde kunna få fram den möjligheten, och vi har därför begärt att regeringen i ett tillkännagivande skall lägga fram ett sådant förslag.

Fru talman! Jag tycker inte att det kommer fram några egentliga argument till varför förslaget om ägarlägenheter skall stoppas. Möjligen finns det bland socialdemokraterna en rädsla för att släppa loss möjligheten till ägande i flerfamiljshus, eller också kanske man tycker att det är krångligt att lösa de juridiska problem som finns vad gäller de delar som blir samägda, dvs. uppgångar och gemensamma utrymmen. Men dessa problem går att lösa. Det finns sedan tidigare ett lagförslag om detta, och man har löst problemet i andra länder. Om det inte är de juridiska tveksamheterna det handlar om är det helt enkelt fråga om ett motstånd mot ägarlägenheter hos socialdemokraterna, och det beklagar jag. Jag tycker att vi i valfrihetens namn skulle kunna tillåta detta. Jag tog också upp förbudet mot dubbelupplåtelse. Ta bort det förbudet! Tillåt att man exempelvis i ytterområden i kommunala bostadsbolag kunde få ha en uthyrning i andra hand som bostadsrätt. Jag tror att det vore värdefullt, inte minst med tanke på situationen på bostadsmarknaden i dag.

Fru talman! Carina Moberg poängterade oväntat kraftfullt att hon hade kort om tid och bråttom. Med tanke på de argument som hon framförde tycker jag att inlägget i varje fall var väl långt. Det sades att moderaternas förslag var gamla bekanta. Det är väl självklart. Vi tror på de idéerna. Det är vår skyldighet gentemot våra sympatisörer att föra fram vårt budskap. Skam vore det väl annars. Att moderaterna tror på individen är ingen nyhet. Det är vi också stolta över. Vi tycker att fler partier borde tro på den enskilde individens förmåga att kunna ta ansvar. Resonemanget om förbudet mot dubbelupplåtelse är litet svårt att förstå, framför allt för dem som befinner sig utanför det här huset. Ägarlägenheter, Carina Moberg, skall inte vara en handelsvara. Men majoriteten av bostäderna i dag i Sverige är faktiskt ibland just handelsvaror. Ägarlägenheter fungerar mycket bra på många ställen i vår omvärld. Jag tycker att man skulle ge svenska folket samma möjlighet. Till sist tycker jag att man från majoritetspartiets sida skulle vara litet mer öppen för nya förslag och inte rota sig fast i ett stelbent system som har skapat en segregation i Sverige och en uselt fungerande bostadsmarknad.

Fru talman! Jag är vänsterpartist. Jag börjar bli ganska trött på det eviga tjatet om att vi vänsterpartister är något annat från Carina Moberg, Lennart Nilsson, Rune Evensson, m.fl. Vad syftar det till? Jag förstår att när argumenten tryter tror man att man lyckas med något annat. Det har andra prövat i andra sammanhang gentemot mig som person och mitt parti, men man har misslyckats kapitalt. Sedan säger Carina Moberg att det är populistiska förslag. Men samtidigt är de tydligen intressanta. Det går inte riktigt ihop. De är t.o.m. värda att nämnas i utskottstexten, där man lyfter fram Vänsterpartiets motioner. Jag kan tala om för Carina Moberg att när det gäller de frågor som jag lyfte fram fanns det inte någon större vilja att göra några förändringar i den bostadspolitiska utredningen. Alla de viljeyttringarna kan Carina Moberg läsa i Vänsterpartiets reservation till utredningens förslag. Där finns de. Det gäller boendeplaneringsprogram och en annan syn på bostadsförmedling, bostadsanvisning, osv. Carina Moberg får bestämma sig om våra förslag är populistiska eller intressanta. Är det därför att de inte fanns med i utredningens förslag som vi fått vänta i ett och ett halvt år på att det skall komma en bostadspolitisk proposition? Är det därför som ni har så väldigt svårt att få fram någonting i vissa centrala frågor och bestämma er för vem ni skall samarbeta med? Jag tycker att man skall vara litet försiktig när man uttrycker sig och sluta att använda sådana uttryck i kammaren som Carina Moberg använde. Det passar inte. Det är barnsligt.

Fru talman! Problemet är att ni inte har någon uppfattning i sakfrågan. Ni vet inte vad ni vill. Ni vill inte göra några förändringar. Ni hänvisar till Bostadspolitiska utredningen samt till plan och bygglagen, till socialtjänstlagen osv., dvs. till en ramlagstiftning som inte påverkar dessa förhållanden ett förbaskat dugg. När det gäller den bostadspolitiska propositionen var det faktiskt så att Vänstern tillsammans med Socialdemokraterna fick tala om för regeringen att det nu är dags att komma med en bostadspolitisk proposition. Den kunde dock inte framläggas till den 12 mars, som det var tänkt, utan vi väntar fortfarande på den. Ni skall nog också vara litet glada för draghjälpen.
Fru talman! Jag anser tvärtemot andra att det var bra att Carina Moberg var väldigt klar i sin argumentation. Jag menar att det är bra att vi fått deklarationen att socialdemokrater inte tycker att det är bra att äga en lägenhet. Jag tycker att man från socialdemokratiskt håll också skall tala om det för allmänheten. Det är ganska viktigt i Sverige i dag att ha valfrihet att äga en bostad likaväl som man kan äga en bostadsrätt eller hyra en bostad. Vi har, Carina Moberg, litet olika förhållanden i livets olika skeden, och det är viktigt med en valfrihet. Jag är beklämd över att Carina Moberg inte med ett ord berörde den fråga som hon ändå fått höra i förväg genom att jag ställde den till Lena Larsson: Hur kommer socialdemokraterna att behandla demokratin för hyresgäster i de nu många fall där det finns problem? I både bostadsrättsföreningar och kommunala bostadsföretag aviseras mycket kraftiga inslag av pengar från kommunen och från staten. Hur vill Carina Moberg tillgodose demokratin för de här människorna? Det är i dag otryggt att bo i en sådan här bostad.

Fru talman! Frågan gällde att Lena Larsson i sitt anförande var positiv vad avsåg hyresgästernas demokratifrågor. Jag tycker dock att det inte är någon riktigt bra demokrati när hyresgäster har det knepigt i sina bostäder. Då känner de sig otrygga. Samtidigt uttalar socialdemokraterna nu klart att man inte skall äga en lägenhet. Det skall definitivt inte införas något så nytt som ägarlägenheter. Jag tycker att det känns som om ni ger dubbla budskap.

Fru talman! Det är väl ändå så, Carina Moberg, att vi människor har olika behov i olika skeden i livet. T.ex. barnfamiljer väljer främst eget boende i form av villaboende, eller möjligen bostadsrättsboende. Carina Moberg säger här att hon är litet reserverad och litet tveksam till begreppen äga och ägande. Samtidigt säger hon att hon är för neutralitet mellan olika boendeformer. Det här rimmar litet illa. Det är väl bara neutralitet mellan möjligen ett par boendeformer som det är fråga om. Man är inte beredd att vidga, öka, möjligheterna till valfrihet, så att människor själva får avgöra. I stället är det bara inom vissa gränser som man får göra det. Det är nog okej att invänta Bostadsrättsutredningen när det gäller att se hur vi skall ha det i framtiden med bostadsrättsföreningarna och möjligheten till personligt låneansvar. Är Carina Moberg också väldigt reserverad vad gäller detta med personligt låneansvar för bostadsrättsinnehavare?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

Fru talman! Vilken inställning har Carina Moberg när det gäller just det personliga låneansvaret och möjligheten att göra ränteavdrag vid inkomstdeklarationen? Är inte det ett sätt att faktiskt rädda både bostadsrättsföreningar och enskilda individer från personlig konkurs? Borde inte den möjligheten breddas? Vi vet ju hur läget är i dessa dagar för bostadsrättsföreningar och, inte minst, för människor som bor i hus som tillhör krisårgångarna. Här finns ändå en möjlighet. Har Carina Moberg redan avfärdat detta?

Fru talman! Jag är så trött på att höra Sten Anderssons tjat om Tensta som lågstatusområde. Det är typiskt Sten Andersson att lämna kammaren. Nu hade han ju kunnat få svar. Jag tänkte tala om ett annat område, ett område där Sten Anderssons väljare bor. Därmed kan han få veta hur vi ser på dem. För ungefär ett år sedan såg jag ett TV-program - Katarina, Kristina och de som har. Programmet handlade om journalisten Katarina som ville veta om det finns fattigdom i Sverige och om klassklyftorna krymper eller växer. För att ta reda på hur de riktigt rika egentligen lever försökte journalisten göra ett reportage om djursholmsbornas livsstil. Journalisten har intervjuat människor i mc-världen och skinheadvärlden men har aldrig tidigare haft så svårt att få intervjua människor i en subkultur som Djursholm. I Djursholm behandlades journalisten med ett sådant förakt att hon till slut inte orkade fortsätta sitt arbete. Ingen av de tillfrågade ville ställa upp för en intervju men hon gav sig inte utan försökte hitta människorna på olika ställen, t.ex. på golfbanan. I början av programmet säger en man: "Köp en villa i ett område där skolan är bra, där det är en bra blandning av människor inte för mycket mångkulturellt med andra ord - skall man vara ärlig - så få ickeeuropeiska invandrare som möjligt. Då får dina barn en bra start i livet." Flera personer hävdade att det inte finns någon fattigdom i Sverige bortsett från några uteliggare men det antogs att det fanns andra skäl till att de här människorna var socialt missanpassade. När journalisten frågade en äldre dam varför hon trodde att folk var mycket friskare i Djursholm jämfört med andra förorter svarade damen att de i Djursholm har högre IQ. Jag häpnade över det jag hörde. Även om jag har hört många historier om överklassens inskränkthet trodde jag aldrig att man så oskuldsfullt skulle avslöja vilket reservat man lever i. När segregerade områden debatteras utgår man alltid från invandrartäta områden som Tensta och Rinkeby. Man förfasar sig över hur torftigt de människor har det som lever där. Jag har bott i Tensta i 17 år. Min hembygd beskrivs ibland i lyriska ordalag. Det talas om ständigt spontant dansande i förtjusning över sina många kulturer, ibland om ett getto där ungdomar är dömda att gå under i droger, arbetslöshet och tristess. Ingen av bilderna är sann. I Tensta finns det arbetslöshet och fördomar som leder till spänningar mellan de olika kulturerna. Men där finns också idylliska parker fulla med lyckliga barn och ambitiösa ungdomar med framtidstro. Ett stort privilegium har vi som växt upp i Tensta, ett privilegium som ungdomarna i Djursholm saknar, nämligen vetskapen om att människor är olika. Aldrig har jag hört det debatteras hur skadlig segregationen i Djursholm kan vara. Jag tänker på alla barn som växer upp i ett sådant område och som innerligt tror att de är mer intelligenta än andra barn. Jag tvivlar på att de någonsin kommer att kunna umgås med andra människor än med sig själva. Hur torftigt kommer inte deras liv att bli om alla som de känner är av samma sort! Sluta alltså, Sten Andersson, att tjata och nedvärdera Tensta på det sätt som görs! Nu är Sten Andersson inte närvarande här i kammaren men jag hoppas att någon kan skicka över protokollet och att Sten Andersson kan sluta prata som han gör. Så mycket strunt har jag aldrig hört.
Fru talman! Jag har inte talat om Tensta och Rinkeby. Däremot har jag nämnt Solna. I ett brev från en invandrare till mig läste jag att han trots åtta år i bostadskön - han var varken arbetslös eller socialbidragstagare - inte ansågs ha tillräckligt hög lön för att få en bostad i Solna stad. Det är märkligt, och bostadspolitiskt är det inte bra. Hur ser Nalin Baksi på sådant här och vad vill hon göra åt det inom sitt parti?
Fru talman! Vad Owe Hellberg tar upp är väldigt viktigt. Jag träffar rätt ofta många människor som faktiskt inte har möjlighet att byta bostad. Privata värdar bestämmer själva vilka de tar emot. Det är heller inte alltid som saker och ting går rätt till i de kommunala bostadsbolagen. Jag tycker att er motion är rätt intressant. Själv är jag inne på att man mera noga måste kontrollera hur mycket av diskriminering som förekommer i våra kommunala bostadsbolag.
Fru talman! Jag har en lista över 25 kommunala bostadsbolag i Stockholm. Hälften av dem tar över huvud taget inte emot socialbidragstagare. Många av dem har olika regler för om man är arbetslös eller inte. Andra ställer inkomstkrav - bruttoinkomsten skall vara tre eller fyra gånger högre än den inkomst man har. Detta måste vi göra något åt. Detta gäller kommunala bostadsbolag, inte privata - tyvärr lika illa!
Fru talman! Jag har träffat folk från Bostadsförmedlingen i Stockholm och man bekräftar det som Owe Hellberg säger. Jag säger återigen att jag är engagerad i och intresserad av hur man skall komma åt detta. Det är inte bara de som har en bra ekonomi som skall få välja var de skall bo, utan det skall även andra människor få göra. Sedan till det andra problemet, som jag tror att Owe Hellberg var inne på. Även om man har hög lön - dvs. även om man har arbete - är det vissa bostadsbolag, även kommunala sådana, som inte tillåter inflyttning i vissa bostadsområden med hänvisning till att man har en annan sorts namn. Det måste vi komma åt!

Fru talman! I det här betänkandet tar vi upp vafrågor som handlar om grundvattenskydd och kretsloppsanpassning av va-systemen samt avvittringens konsekvenser. Det är frågor som egentligen hör till de viktigaste företeelser som finns på vår jord. Vatten används till allt som berör vårt liv. Vi tvättar oss, badar, vi använder det dagligen, det är ett av våra främsta livsmedel. Vi handskas med det som om vi tror att det är en oändlig resurs. Vatten, vatten, bara vanligt vatten. Vi måste vara väldigt aktsamma med det vi har till låns av de naturliga resurser som finns på vår jord. Det går faktiskt tyvärr att förstöra det. Det går att förgifta det. Det går att slösa bort det. Varje år kommer det motioner till riksdagen med krav på ekologiskt hållbara va-lösningar. Så har det skett även det här året. Jag förstår inte varför vi inte alla i utskottet kan stödja och yrka bifall till de motioner som tar upp de viktiga kraven på att vi måste få ekologiskt hållbara va-system. Jag anser att det inte är tillfredsställande att än en gång, som vi gör i utskottet, hänvisa till det påbörjade arbete som pågår vid Naturvårdsverket. Vi måste faktiskt puffa på ordentligt och föra motioner också dit. Vi får inte bara låta det hela gå av slentrian. Vi vet, åtminstone tror vi det, att Naturvårdsverket kommer med en slutrapport. Men man har också i en delredovisning påpekat att det fordras en utbyggd samverkan över traditionella sektorsgränser och att de lokala förutsättningarna är av väldigt stor betydelse om vi skall få igenom detta och för hur vi skall utforma va-systemen. Om vi skall få ett fungerande kretsloppssamhälle måste vi vara beredda att jobba även här i riksdagen väldigt otraditionellt, nämligen så att vi kan bifalla motioner som inte kommer från våra egna partier utan från andra men som har ett väldigt bra innehåll. Låt oss samarbeta kring intentionerna i reservation Jag yrkar bifall till denna. Där står det viktiga: "I ett fungerande kretsloppssamhälle är vattnets cirkulation genom samhällskroppen särskilt viktig att beakta."

Fru talman! Om man ser ut över hela vår jord är tillgången till rent vatten en av de absolut största bristerna och en av de största utmaningarna att ta itu med. Trots det kan det kännas som att det för oss här i Sverige mera är ett lyxproblem. Jag vill bara lyfta fram en specifik fråga i det här sammanhanget, nämligen tillgången till färskvatten i våra skärgårdsområden. Vi befinner oss just nu på kanske den första skärgårdsön sett från fastlandssidan. Här har vi minsann inga problem med tillgången till sötvatten, men längre ut i skärgården blir det svårare och svårare. Stockholms skärgård är en världsunik kombination av natur och kultur och betyder oerhört mycket. Det finns diskussioner om att föra upp Stockholms skärgård på världsarvslistan. Vi har alla ett ansvar för att skydda och bevara men också att utveckla skärgårdsområdena. Det finns tusentals öar i Stockholms skärgård. 130 öar är bebodda året om med sammanlagt ungefär 7 000 invånare. Av dem bor 5 000 på öar utan fastlandsförbindelse. Det är absolut glesbygd. När isen varken bär eller brister spelar det ingen roll om det är en kilometer eller en mil till närmaste fastland. På bl.a. folkpartiinitiativ har ett kraftfullt arbete skett i Stockholmsregionen för att öka möjligheterna. 1970, men sedan dess har faktiskt skärgårdsbefolkningen ökat. Vi tycker att det är viktigt att man på olika sätt skapar bra förutsättningar för människor för att inte bara åka på semester utan också att kunna vara bofasta, leva och verka i skärgården. Det finns många nya förutsättningar som gör detta möjligt. Men vattenproblemet måste ändå lösas. Det är en helt nödvändig förutsättning för att människor skall kunna bli fastboende i skärgården. Och man får stora problem både med att få grundvattnet att räcka och med att saltvattnet tränger in. Nu när det bebyggs mycket nytt i skärgårdsområdena och sommarstugeboende permanentas blir det större risker för överutnyttjande av den begränsade gemensamma resursen i form av sött grundvatten. Det är ett absolut villkor för att man skall kunna ha en långsiktigt hållbar utveckling i skärgården att saltvatteninträngningen kan undvikas och inte blir större. För bofasta skärgårdsbor måste det kännas otroligt bittert att se ditresta semesterfirare vattna gräsmattorna med sötvatten ur brunnarna då resultatet kan bli att de själva kanske inte får sötvatten under resten av året i framtiden. Vattenförsörjningen måste tryggas långsiktigt. Utöver att vänta på beslut med anledning av förslagen om t.ex. en ny myndighetsstruktur för vattenadministrationen, som utskottet hänvisar till, menar vi att man i skärgårdsområdena måste få ytterligare en möjlighet, nämligen att bilda vattenvårdsförbund som gör att man lokalt i skärgårdsområdena kan jobba med grundvattenfrågorna, planera gemensamt utnyttjande och hålla styrsel på det. Den andra vattenadministrationen omfattar dels för stora områden, dels kommer den inte att kunna lösa de problem som finns. De vattenvårdsförbund som redan finns jobbar inte med dessa frågor. Det räcker inte med frivillighet, utan man måste ha fler möjligheter för staten att sätta upp ett regelverk och få stöd för det. Jag vill gärna lägga in här en jämförelse med det luftvårdsförbund som bildats i Stockholm, också på folkpartiinitiativ. Vi tycker att det verkar vara ett bra sätt att få den lokala samverkan kring ett gemensamt problem som måste lösas över kommungränser och över tomtgränser och som är viktigt för den långsiktiga möjligheten för människor att bo och verka i skärgården. Med anledning härav, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! Vänsterpartiet har i detta betänkande en gemensam reservation med Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Så har vi en egen vänstermotion. Den gemensamma motionen tar upp viktiga frågor runt ekologiskt kretsloppsbaserade va-system, berättigade krav på villkorande av ny och ombyggnation i form av stimulans när det gäller möjligheter till differentierade va-taxor. Det allra viktigaste är dock att regeringen på allvar formulerar konkreta krav runt vad man menar med ett långsiktigt hållbart samhälle. Det måste ske i form av lagstiftning och tillämpningsföreskrifter på en rad områden. När det gäller byggnation har Vänsterpartiet lagt fram förslag på hur detta kan ske. Vi tycker att lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader skall kompletteras med krav på en ekologisk kretsloppstillämpning i sin helhet. Med den utgångspunkten blir ekologiskt anpassade va-system en naturlig del i all ny och ombyggnation. Detta krav sammanfaller väl med de förslag som förs fram i den gemensamma reservationen. Så till frågan om nybyggarättlingarnas rätt till jakt och fiske på mark ovanför odlingsgränsen. Utskottet hänvisar till en skrift från Justitiedepartementet som säger att den s.k. avvittringsstadgan inte innehåller några bestämmelser om den bofasta befolkningens jakt och fiskerätt. Högsta domstolen har vid flera tillfällen avvisat nybyggarnas rätt till jakt och fiske efter det att avvittringsdomarna fällts. Det är dock inga argument för att själva avvittringsförfarandet gått rätt till. Att avvisa nybyggarättlingarnas jakt och fiskerätt på kronomark eller annan enskild mark, grundad på urminneshävd, är inte så enkelt eftersom den just grundar sig på de avvittringsförfaranden som skett tidigare. Problemen är som störst i Västerbotten. Där finns dubbelregistrering av mark för älgjakt både för bofasta och samer. Det vållar naturligtvis problem och medför stora risker. Dubbelregistreringen är inte giltig enligt lagen, vilket nu också Naturvårdsverket har insett. Länsstyrelsen kan inte heller utestänga utflyttade från att delta i jakt, vilket man tidigare har gjort. Samerna har inte heller rätt enligt rennäringslagen att jaga och fiska för avsalu, något som också förekommer. Rennäringsdelegationens förslag till ytterligare begränsningar av den bofasta fjällbefolkningens rättigheter gör ju inte problemen mindre. Fru talman! Därför behövs en översyn av avyttringsbesluten. Jag yrkar bifall till reservation nr 3.

Fru talman! För nästan hundra år sedan fördes en debatt i riksdagen om införande av vattentoaletter. Det var en hård strid, men ivrarna för vattentoaletter segrade till slut. Det berodde kanske på hygieniska skäl och på att konstgödningen då började tillverkas. Böndernas krav på att återföra gödsel till åkrarna kunde därmed ersättas med konstgödsel. I dag för vi samma debatt, men med andra utgångspunkter. Vi har insett baksidorna dels med konstgödseln, dels med sättet att hantera vårt avfall. Vi måste påskynda återinförandet av ett närsaltskretslopp i samhället, det tror jag att vi alla är överens om. Tillförseln av konstgödning är inte en del i en hållbar utveckling. Fosfortillgångarna minskar i allt snabbare takt, och vi bränner stora mängder fossil olja för att framställa konstgödselkväve. Övergödda vattendrag och kusthav är ett mycket allvarligt problem som måste åtgärdas. I Sverige räknar man med att ca 60 000 kemikalier cirkuleras i samhället. Många är harmlösa medan andra är väldigt farliga. Tillsammans med olika tungmetaller hamnar okontrollerade mängder i åkerjorden igen, bl.a. genom slamgödsling. Skadorna blir med tiden irreversibla, dvs. jorden blir obrukbar. Därför bör man inte använda slammet som gödselmedel i dag. Det pågår visserligen ett arbete med att försöka att rena slammet, men än är det långt kvar. Till detta kommer att det så viktiga kvävet till stor del luftas bort eller spolas ut i vattendragen. Kommunerna måste ha möjlighet att villkora nyoch ombyggnader vad gäller viss del källsortering av toalettavfallet, men också att differentiera va-taxorna till förmån för källsorterande va-system.

Med ett starkare lagstöd skulle kommunerna kunna bemöta de här omständigheterna. Den källsorteringsandel som krävs bör successivt anpassas till billigaste och bästa källsorterande va-teknik. Ett alternativ eller komplement till villkorsmetoden är differentierade va-taxor till förmån för källsorterande system. Ju högre andel källsortering, desto lägre va-taxa. Dagens va-lag möjliggör bara mindre taxeändringar, och de är inte tillräckliga som ekonomiska incitament för den enskilde att välja det miljövänligaste alternativet. Regeringen har tyvärr ännu inte presenterat ett helhetsgrepp på va-frågorna, och propositionen om va-lagen låter vänta på sig. Fru talman! Bl.a. därför yrkar jag bifall reservation nr 2.

Fru talman! Det tycks här råda stor enighet kring detta med ekologiskt anpassade va-system, och det är roligt. Jag kan mycket väl instämma i allt som Rigmor Ahlstedt sade. Det var ungefär vad jag också skulle ha sagt. Utskottet talar positivt om motionerna, även om man inte tillstyrker dem. Man säger att det måste läggas stor vikt vid vad motionärerna säger när det gäller att anpassa va-systemet till en långsiktigt hållbar utveckling. Dessutom sägs det att det här pågår en hel del arbete. Naturvårdsverket arbetar med frågan. Inom ramen för kretsloppsmiljarden pågår det projekt. De lokala investeringsprogrammen beträffande arbetet för ett ekologiskt hållbart Sverige kommer också att ge kunskap om och möjligheter till strategier för hur man skall lösa dessa problem. Om man skall invänta allt som pågår i projektform kommer det att ta lång tid. Redan nu är detta ett stort problem. Det är viktigt att arbetet med att kretsloppsanpassa de vattentransporterade va-systemen verkligen påskyndas. Flera här har tyvärr konstaterat att regeringen inte har kommit med någon proposition som berör va-lagen. Därför har man inte heller något riktigt helhetsgrepp om dessa viktiga frågor som berör vatten, och vatten är en bristvara, inte bara lokalt utan faktiskt också globalt. Det är angeläget att de kretsloppsanpassade vasystemen och över huvud taget kretsloppstänkandet får ett brett genomslag. Det är min förhoppning att man även genom miljöbalken får en möjlighet att ta ett ordentligt tag i va-frågorna. Jag är glad att flera stöder våra motioner och att man talat positivt om dem i utskottet, trots avstyrkandet. En stor grupp har kunnat samlas kring reservation nr 2, som också jag härmed yrkar bifall till.

Fru talman! I detta betänkande som tar upp vafrågor behandlas motioner om grundvattenskydd och ekologiskt hållbara va-lösningar samt avvittringen. Folkpartiet reserverar sig till förmån för att förslag i ett delbetänkande från utredningen om avrinningsområden skall genomföras omedelbart. Betänkandet behandlas nu i Regeringskansliet, och regeringen kommer senare i vår att efter den behandlingen redovisa sin syn på dessa frågor. Folkpartiet får som alla andra avvakta till dess. Jag kan ändå upplysa Karin Pilsäter - jag vet inte om hon känner till det - om att det 1991 infördes en lag i Sverige som ger kommunen rätt att genom detaljplan eller områdesbestämmelse, om det finns särskilda skäl, införa bygglovsplikt för att anordna eller väsentligt ändra en anläggning för grundvattentäkter för en och tvåfamiljsfastigheter eller för jordbruksfastigheters husbehovsförbrukning. Bedömning av skälen för att införa bygglovsplikt måste ske med utgångspunkt från vattensituationen. Det finns alltså en viss möjlighet för kommunerna att redan i dag styra detta. I en annan reservation krävs övergång till mer ekologiskt anpassade va-system. Dessa frågor har behandlats tidigare i utskottet då vi redovisade det arbete som pågår inom Naturvårdsverket med inriktning mot kretsloppsanpassning av va-system. Arbetet med frågor om ekologiskt anpassade va-system befinner sig nu i slutskedet. Det är ett stort arbete som nedlagts där Naturvårdsverket tillsammans med LRF, Kommunförbundet, Vattenföreningen och flera kommuner arbetat med de miljömål, styrmedel m.m. som skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med kretsloppsanpassade va-system. Naturvårdsverket redovisade detta förra sommaren. De lokala förutsättningarna är avgörande för val av lösning. Projektet kommer att avslutas nu under våren och kommer att få stor betydelse för det fortsatta arbetet med ekologiskt anpassade va-system. Det förekommer även andra satsningar inom ramen för kretsloppsmiljarden. Bl.a. Sävsjö kommun skall anlägga ett nytt avloppsreningsverk där våtmark kommer att användas för dagvattenbehandling. Detta är viktiga frågor. Arbetet med frågorna pågår på flera fronter. Vi bör avvakta detta arbete. Avvittringen är en fråga som vi behandlade mycket ingående här i riksdagen 1990. Vi konstaterade då att avittringsförrättningarna hade verkställts enligt de bestämmelser som då gällde. Rättssäkerheten har varit tillfredsställande med de möjligheter som fanns för enskilda att få sin sak prövad i högre instans. De flesta avvittringsutslag ovanför odlingsgränsen har också varit föremål för överprövningar. Mycket av detta handlar om jakt och fiskerättigheter. Denna rätt på kronans och på enskilds mark gäller enligt äldre författningar inte efter avvittringen, såvida inte annat framgår av avvittringsutslaget. Tvistefrågor om detta får lösas av domstol. Någon mer utredning om detta behövs inte. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna.

Fru talman! På ett stormöte i södra Lappland för en tid sedan talade man om avvittringsproblemen. 400 personer var där, bl.a. från länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Man var inte riktigt överens om hur man skall tolka regelsystemen och tillämpningen i dag. Problemet är att själva avvittringsförfarandet och beslutet inte var riktigt bra. Det hjälper ju inte att Högsta domstolen är den som skall hantera frågorna i fortsättningen, om grunden för besluten inte är bra utan otydlig. Det enda som kommer att ske nu är att Sametinget skall se över detta med jakt och fiskerättigheterna ovanför odlingsgränsen. Jag tror inte att Sametinget kommer att bekymra sig så mycket för nybyggarättlingarnas problem. Tycker inte Rune Evensson att det är litet otillfredsställande att det finns så många frågetecken runt detta och att så många människor känner att det hela inte har gått rätt till. Skulle vi inte behöva se över problemen igen?
Fru talman! Jag tror att frågor runt detta kommer att finnas i eviga tider. Avvittringen gjordes för över hundra år sedan. Jag tycker att det är synd att den enighet som vi har haft här i riksdagen i denna fråga har splittrats därför att Vänsterpartiet nu går sin egen väg. Men nu fick jag förklaringen. Det har alltså varit ett stort möte, där det har blåst en missnöjesvind. Genast har Owe Hellberg och hans parti varit där i vanlig populistisk anda, sträckt upp fingret i luften och känt att här fanns det möjligheter att göra sig populär. Det har genast lett till en reservation i riksdagen.
Fru talman! Först och främst var det inte jag som var där, utan det var faktiskt Maggi Mikaelsson från Vänsterpartiet, som kan de här frågorna mycket bättre. Tyvärr är hon sjuk. Annars skulle hon ha varit här och gett Rune Evensson en liten lektion om vad som har skett och vad som har föregått mötet. Verkligheten är att när många människor är missnöjda med någonting, är det inte vår inställning att man skall slå dem i huvudet och låta domstolen avgöra förfarandet. Sedan får Rune Evensson kalla det vad han vill. Så kan inte vi hantera människor, men det kanske socialdemokraterna kan göra.
Fru talman! Jag behöver ingen lektion av vare sig Owe Hellberg, Maggi Mikaelsson eller någon annan från Vänsterpartiet, för jag vet var vi står i de här frågorna. Jag anser att den här frågan är avgjord för all framtid. Någon utredning eller någonting annat kommer inte att företas.
Fru talman! Jag skulle bara vilja säga till Rune Evensson att någon gång räknar man kanske med att man skall få ett positivt besked på en motion som man återkommer med och som jag förstår att Rune Evensson trots allt instämmer i. Det är så tråkigt att hela tiden få avslag på motioner som man vet egentligen borde ha bifallits. Varför man återkommer är därför att det är så segt. Det tar för lång tid innan vi får se resultat från de pågående utredningarna eller från det som pågår i Regeringskansliet. Jag skulle vilja ställa en fråga om kretsloppsmiljarden och pengarna till de lokala investeringsprogrammen. Är det så, Rune Evensson, att dessa pengar kan tänkas användas för omställning i kommunerna? Är det så ni har tänkt? Jag skulle gärna vilja höra en liten utläggning om det.
Fru talman! Jag måste göra Per Lager besviken, för jag kan inte detaljerna kring kretsloppsmiljarden. Däremot kan jag säga att vi känner lika starkt engagemang i dessa frågor som Per Lager och hans parti gör. Problemet är bara att när man som vi är i regeringsställning, måste man grundligt utreda, ta reda på saker och ting och testa och pröva på olika sätt. Men sitter man i opposition kan man käckt reservera sig och kräva att det skall gå snabbare och snabbare. Vi måste ha ett ordentligt underlag innan vi fattar beslut. Nu är frågorna väldigt nära en slutlig lösning, så vi får nog ge oss till tåls litet till, Per Lager.
Fru talman! Jodå, vi skall nog ge oss till tåls. Det är bara det att om man lägger konkreta förslag, så tycker man att det vore anledning för bifall, speciellt om förslagen kanske t.o.m. ligger i linje med utskottets majoritet. Det som är litet tråkigt är att alltid få avslag. Jag kan ge mig till tåls och hoppas att det kommer ett förslag under våren. Blir det i form av en proposition, finns det kanske extra anledning för oss att återkomma med motioner om det blir aktuellt.
Fru talman! Med litet bävan för att jag kanske missuppfattade Rune Evensson uppfattade jag att man kan styra vissa saker som också har att göra med kretsloppsanpassat va-system med den bygglovsplikt som kommunerna har. Jag hoppas att detta var en missuppfattning. Okej, man kan styra bygglov för människor som vill ha en ny bostad, men till de människor som redan finns på stället kan man ju inte bara säga nej. De finns där och måste få den här biten ordnad. Jag vet inte om jag missuppfattade Rune Evensson. Jag hoppas det.
Fru talman! Lagen gäller alltså nytillkomna anläggningar och inte de befintliga.

Fru talman! Man skulle kunna säga att det haltar mellan och i de statliga myndigheternas regionala organisationer. Tidigare har de i stor utsträckning följt länsindelningen i Sverige. På så sätt har de också kunnat samverka på ett naturligt sätt med varandra. Centrala verk och myndigheter har genomfört eller planerar att göra omorganisationer. Flera lokala funktioner har försvunnit från flera län. I många fall sliter man fullständigt sönder naturliga samarbetsband. Människor upplever att verksamheter och service som de tidigare har haft nära inpå sig bara försvinner. På de nya platserna är de svåra att nå, åtminstone är det ganska svårt att ta sig till platserna. Vi rikspolitiker får ofta alldeles för sent reda på omställningarna, och när vi får reda på dem upptäcker vi att vi egentligen inte har mycket att sätta emot. Detta är, fru talman, fullständigt oacceptabelt för oss i Centerpartiet. Det handlar om förändringar som görs inom den statliga sektorn utan någon lokal folklig förankring. Det här har tidigare riksdagskolleger bestämt, har jag förstått. Men det politiska systemet har då hävdat myndigheternas eget ansvar och omdöme. Man trodde väl att det skulle fungera bra. Men nu när vi ser att ansvar och omdöme brister, anser vi i Centerpartiet att det också måste göras något åt detta. Vi kräver helt enkelt att det politiska inflytandet över de här sektorsmyndigheterna ökar. Och vi anser att det är den lokala nivån som måste stärkas. En ny funktionsindelning måste till, och beslut som inte nödvändigtvis måste fattas på riksnivå skall flyttas till den kommunala nivån. Närhetsprincipen skall vara rådande så att människorna får den service och den hjälp som de har rätt att kräva. Den sektorsvisa övergången från en länsbaserad organisation till ett mindre antal storregioner har inneburit ett svårt och svåröverskådligt mönster. Möjligheter till folklig insyn och demokratisk påverkan är borta. Centerpartiet anser att det nu är dags att ta tillbaka den politiska styrningen. Riksdagen måste få möjlighet att göra en samlad bedömning av hur den statliga förvaltningen på regional nivå skall vara organiserad. Decentralisering och politisk förankring är nyckelord för oss i Centerpartiet. Vi vill ha en regional utveckling som syftar till att hela vårt land skall leva. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 under mom. 3. Jag vill också beröra frågan om förutsättningar för förändringar av kommunindelningar. I det här fallet gäller det detta som Ljungskileortens intresseförening har fått känna av, nämligen avslaget på en begäran om en utredning om att få avknoppas från Uddevalla kommun. Det som är anmärkningsvärt är att Uddevalla kommun, landstinget samt länsstyrelsen, som varit berörda av det här ärendet, inte har haft någon invändning mot att en utredning skulle göras med syfte att se om det finns möjligheter att bilda en ny kommun. Trots detta säger Kammarkollegiet nej till denna utredning. Då går man vidare till regeringen, och regering säger också nej. Detta gör man, fru talman, trots att det faktiskt står i lagen att frågan om delning kan väckas av kommun eller medlem av kommun som skulle beröras av ändringen. Och trots att det vidare står att Kammarkollegiet skall göra den utredning som behövs, säger man nej. Tala om storebrorsfasoner! I det här fallet tycker jag faktiskt att det uttrycket passar. Kammarkollegiet och regeringen förenar sig och anser - innan en utredning ens har gjorts - att de är bättre skickade att bedöma vad som är bäst för de boende i Ljungskile. Vi vet att man på många håll i dag vill ha en avknoppning från den större kommunen till en mindre kommun. Vi har den diskussionen i Uppsala kommun, och det kommer förhoppningsvis snart en begäran. Den kommunreform som man genomförde på 70 talet har inte fungerat tillfredsställande överallt. Även här har det handlat om att den kommunala demokratin inte har haft möjlighet att göra sig gällande. Människor upplever ett vi-och-de-system. Det är inte bra. Centerpartiet anser att en sådan här toppstyrning och stelbent byråkrati blockerar människors kraft för att få en utveckling i vårt land. Tyvärr är vi inte eniga i utskottet i den här frågan. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 3 under mom. 6. Beträffande länsindelningar för övrigt, anser jag att det finns skäl att invänta den utvärdering som skall göras av de försök som är på gång i landet. Jag ber dock att få hänvisa till Centerpartiets uppfattning som jag har redovisat i ett särskilt yttrande. Fru talman! Till sist vill jag bara ta upp en fråga som jag inte kan undgå att nämna. Det gäller den diskussion som förs i Heby kommun och den folkomröstning som är förestående beträffande ändrad länstillhörighet. Detta berör ju mitt hemlän, Uppsala. Jag får innerligt hoppas att man kommer att lyssna till den vilja som folkomröstningen kommer att visa där. Bostadsutskottet har i det här fallet varit fullt enigt. Utskottet säger klart i det här betänkandet att om kommunens invånare vill byta länstillhörighet till Uppsala län, bör regeringen skyndsamt möjliggöra ett sådant byte.

Fru talman! I det här betänkandet tas det upp ett antal konkreta frågor som gäller regionalt beslutsfattande och lokal demokrati. Detta tas också upp i många andra sammanhang. Jag vill när det gäller kommundelning börja med att markera att vi från Folkpartiets sida är positiva till att kommuner skall få delas. Och det skall inte ske uppifrån genom några pennstreck från regering och riksdag. Det skall ske när önskemålen kommer från människorna själva. Vi vill ändra på lagen såsom den ser ut i dag när det gäller hur man skall gå till väga med förslag till kommundelningar. Vi tycker att det är bra att t.ex. Nykvarn nu äntligen har fått beslutet att man får bilda egen kommun. Vi tycker att de hänvisningar som finns nu till att man skall ha ett högt eget skatteunderlag och att det måste finnas färdig service inom den tänkta nya kommunen är fel sätt att angripa problemen. Det är orimligt att bara rika människor skall kunna få bilda en egen kommun. Vi tycker att det är rimligt att människor alldeles oavsett inkomst om de i ett område känner att de vill ha en egen mindre kommun skall ha den möjligheten. Vi har ett kommunalt skatteutjämningssystem. Det spelar ingen roll var man drar kommungränserna. Det blir samma pengar inblandade ändå. Om människor själva får ta ställning till om de tycker att det är bra att få den kommunala basservicen genom avtal med andra eller att bygga upp egna institutioner eller att hantera det på något annat sätt, så skall inte det vara något som styrs uppifrån. Det viktiga är att människorna själva måste få bestämma hur de vill ha det med den lokala demokratin. Jag hoppas verkligen att lagstiftningen på det här området kan komma att ändras och att Ljungskileborna, om det är ett utbrett önskemål, kan återkomma med en ansökan om att få bilda egen kommun. I det här läget blir ju inte det här förslaget särskilt praktiskt genomförbart. Den andra fråga som jag vill ta upp gäller utökade möjligheter till regionalt självstyre i de demokratiskt valda organen. Stockholms län är ju sedan länge den enda administrativt fungerande region som också är en naturlig region för människorna. Stockholms län är en enhet med en bostadsmarknad och en arbetsmarknad. Det är över huvud taget en enhet. Där råkar det också vara så att vi sedan 1970 har ett gemensamt landsting. Nu har vi fått flera större regioner som jag tror att människor upplever som mer eller mindre naturliga enheter. Men Stockholms län är just en sådan enhet. Stockholms läns landsting är Sveriges enda regionparlament. Vad vi från Stockholms sida vill är att få redskapen att verkligen fungera som ett regionparlament, ett demokratiskt valt regionparlament. Vi vill stuva undan så mycket som möjligt av de ogenomträngliga kommunalförbunden och de mellankommunala bolagen och också mycket av den statliga länsförvaltningen. Vi tycker att det är orimligt att länsstyrelsen fattar en massa beslut som demokratiskt valda representanter skulle kunna göra i ett länsparlament. Den försöksverksamhet som nu pågår tycker vi egentligen inte är speciellt nödvändig. Man skulle på en gång kunna gå vidare från fall till fall med konkreta beslut. Men denna verksamhet skulle naturligtvis ha oerhört mycket att vinna på att man lät en naturlig storstadsregion vara en del av försöksverksamheten. Då skulle de som inte känner sig särskilt övertygade om att man skall ha regionalt självstyre få se hur det skulle kunna fungera i en region med så enhetlig storstadsprägel som Stockholms län ändå har. Det tycker vi skulle vara bra. Utskottet svarar att man å ena sida tycker att ett sådant här försök skulle kunna ge ytterligare erfarenheter. Men å andra sidan vill man inte ge försöksverksamheten för stor omfattning. Det är inte så utförlig argumentation, kan man tycka. Men det är trots allt fler argument än vad regeringen brukar kosta på sig. I tidigare propositioner under min horisont har man först hänvisat till att frågan kanske kan tas upp i en senare proposition, och sedan bara konstaterat att man inte låter Stockholms län ingå i försöksverksamheten helt utan argument. Jag har också debatterat den här frågan med näringsministern just i samband med hur man skall skapa bättre förutsättningar för människor när det gäller jobb, företagande och utveckling i vår region i Stockholm. Jag fick då svaret att det är bra om regionen får verktyg så att man själv kan ta tag i problemen. Staten tänker nämligen inte ta tag i problemen med ojämlika förutsättningar. Å andra sidan svarar även Anders Sundström att man inte vill ge just Stockholm något utvidgat regionalt självbestämmande, utan den möjligheten har man gett till andra regioner. Man hamnar här hela tiden i moment 22. Regeringen vill lägga över ansvaret på Stockholmsregionen att själv lösa sina problem i nästan alla frågor. Men man vill inte ge Stockholmsregionen redskapen. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation

Fru talman! Även jag skall ta upp Ljungskile och Ljungskileortens intresseförenings överklagande. Man tog upp frågan i kommunfullmäktige, kanske den viktigaste instansen, och fick ett klart besked om att det fanns ett intresse för en utredning av Kammarkollegiet. Vad som sedan hände var att Kammarkollegiet gjorde en preliminär analys som inte, vad jag förstår, grundade sig på de uppgifter som Ljungskileortens intresseförening lämnade över, om hur man skulle klara av den kommunala servicen, om vilket starkt folkligt stöd man hade, osv. Man fick ett blankt nej. Detta innebar att Ljungskileortens intresseförening överklagade till regeringen. I det sammanhanget blev jag engagerad och intresserad av frågan ur demokratisk synpunkt, förstås. Jag ställde en fråga till inrikesministern, Jörgen Andersson. Jag frågade om det inte var graverande att Kammarkollegiet gjorde en snabbanalys när man egentligen borde ha gjort en betydligt djupare utredning. Jag fick ett svar från inrikesministern som var mycket förbryllande. Han sade: Man får dock inte glömma bort att kommunmedlemmarnas främsta företrädare är fullmäktige. Ett nej från fullmäktige innebär att en kommundelning inte kan komma till stånd med mindre än att det finns synnerliga skäl för detta. Han svarar så att säga tvärtom. Man hade ju just fått ett ja till en sådan här utredning. Det här tycker jag är väldigt allvarligt. Jag tycker inte att det får gå till på det viset. Problemet som uppstod strax därefter var att regeringen just fattade ett sådant beslut om att ett överklagande inte kunde bli aktuellt. Man gick på Det här är som sagt var ett problem. Skall man ta folkets mening på allvar, de lokala intresseföreningarnas intressen på allvar, där det finns ett starkt folkligt stöd, skall man inte hantera en fråga på det viset. Det är det som jag vänder mig mest emot. Jag vänder mig emot själva hanteringen av frågan. Man skulle givetvis låta utreda den här frågan ordentligt från Kammarkollegiets sida. I det kunde mycket väl, tycker jag, också ligga en folkomröstning. Att bara avfärda det här med att säga att det inte är lämpligt med en delning, att det inte finns underlag, eller vad man nu anger som anledning, utan att verkligen ha utrett detta tycker jag är snudd på skandal, om inte skandal. Det är ett sätt att behandla människors intressen och människors demokratiska rättigheter på ett slarvigt sätt. Jag yrkar bifall till reservation nr 3.

Fru talman! En grundläggande utgångspunkt är att medborgarnas ökande kompetens tas till vara inom olika verksamheter. Enskilda människors kunskap, engagemang och erfarenheter är en positiv kraft när det gäller att vidareutveckla demokratin i Sverige. Därför måste inriktningen i allt förändringsarbete vara att just stärka medborgarnas möjligheter till inflytande, medansvar och valfrihet. En viktig grund för maktfördelningen i samhället är att beslut skall fattas på lägsta möjliga effektiva nivå så ofta det är möjligt av den som befinner sig närmast den uppgift som skall lösas. Om ansvar och befogenheter fördelas efter den principen garanteras medborgarnas valfrihet och trygghet på bästa sätt. Fru talman!

Efter opinionsmöten och livlig diskussion under våren 1997 beslöt kommunfullmäktige i Uddevalla att inte motsätta sig en utredning om kommundelning. Bohuslandstinget bedömde att en delning inte skulle påverka landstingets ekonomi. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län ville inte motsätta sig en utredning men anförde bl.a. vikten av att en nybildad kommun uppfyller rimliga krav i fråga om befolkningsunderlag. Ljungskileortens intresseförening ansökte sedan hos Kammarkollegiet om en utredning och en folkomröstning i frågan. Skälen som angavs var en önskan om att stärka den lokala demokratin och öka möjligheterna att påverka sin bygds framtid och utveckling. Som vi har hört här avslog Kammarkollegiet framställningen i juni förra året utan att ett ordentligt beslutsunderlag presenterades, och i september sade regeringen nej vid överklagandet av Kammarkollegiets beslut. Fru talman! Jag menar att det är viktigt att inta en positiv attityd till möjligheten att dela kommuner utifrån initiativ som i fallet Ljungskile kommer underifrån. Samhället bör eftersträva en flexibel hållning vad avser kommuners storlek och ge möjligheter till kommundelning för att undvika ett allt för stort avstånd mellan väljare och valda. Aktiva medborgare är en förutsättning för en väl fungerande demokrati. Trots att det finns stort intresse för kommundelningar runt om i landet sker inte så många. Det kan finnas starka skäl emot en kommundelning, men det är viktigt att grundliga utredningar får genomföras som tydligt kan visa medborgarna vilka för och nackdelar som föreligger vid en eventuell kommundelning. Om dessutom kommunmedlemmarnas främsta företrädare, de förtroendevalda i kommunfullmäktige, inte motsätter sig en utredning bör en sådan komma till stånd. Enligt lagen om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting får en ändring i indelning i kommuner genomföras om ändringen kan antas medföra bestående fördel för en kommun eller en del av en kommun. I en motion i höstas föreslog jag att det borde införas en bestämmelse att Kammarkollegiet skulle bemyndigas att företa en utredning om den kommun som berörs inte motsatte sig en sådan. Riksdagen avslog detta yrkande i höstas. Fru talman! Den lokala demokratin måste ständigt vitaliseras och fördjupas. På det lokala planet handlar det många gånger om människors vardagliga problem. Även om det kan diskuteras hur omfattande en konsekvensutredning bör vara är det viktigt att hitta vägar för att förbättra den lokala demokratin. Genom att uppmuntra så många människor som möjligt att själva delta i samhällsdebatten och engagera sig i den offentliga sektorns uppgifter och verksamhet gagnas den samhällsgemenskap som är nödvändig i en levande demokrati. Det finns därför, menar jag, skäl att utreda förutsättningarna för Ljungskile att ånyo bilda en egen kommun. Jag yrkar bifall till reservation 3 under mom. 6 i detta betänkande.

Fru talman! Vi debatterar nu ett utskottsbetänkande som behandlar motioner från allmänna motionstiden om länsförvaltning, kommunal indelning och den regionala organisationen av vårt samhälle. Vid betänkandet finns tre reservationer, som jag något skall kommentera. Den första gäller förslaget om att Stockholm skall ingå i försöksverksamheten avseende ändrad ansvarsfördelning i länen. Jag vill påminna kammarens ledamöter om att vi 1997 fattade beslut om att vissa län skulle få ingå i denna försöksverksamhet. Den 1 oktober i år kommer en delredovisning av en total genomgång av vad denna försöksverksamhet kommer att leda till. Man har naturligtvis litet bråttom om man tycker att riksdagen i dag skall besluta att också Stockholm skall omfattas av denna verksamhet. Jag tycker i och för sig att Karin Pilsäters argumentation för att det här skulle vara bra för Stockholm är god, men det kan också anföras goda argument för att alla län skulle behöva ingå i försöksverksamheten. Någonstans måste strecket dras, och utskottsmajoriteten har fastnat för att vi inte nu skall utvidga det här. Vi får se vad utvärderingen kan leda fram till. Nästa reservation handlar om de statliga myndigheternas regionala organisation. Jag bor i ett län som har drabbats ganska hårt av den regionalisering som har gjorts av de statliga myndigheterna, och jag har en hel del förståelse för kritiken mot det som har skett. Men redan i morgon läggs det fram en proposition som innehåller ett förvaltningspolitiskt program. Också i den regionalpolitiska propositionen finns det skrivningar som tar fasta på den problematik som många av oss, speciellt i de glesare befolkade delarna av landet, har upplevt. Kammaren kommer alltså snart nog att få tillfälle att i ett samlat grepp ta ställning till detta med två regeringsförslag som underlag. I en annan reservation behandlas frågan om Ljungskiles vara eller icke vara som självständig kommun. Vi har en lagstiftning som reglerar hur det här skall gå till. Kammarkollegiet har kommit fram till slutsatsen att ett genomförande av en utredning inte leder till den nytta som föreskrivs i lagstiftningen. Huvudargumentet är att det kommer att bli svårt att upprätthålla service till medborgarna i den tilltänkta kommunen på den nivå som det finns anledning att kräva. Den här frågan är dock inte på något vis avfärdad för Ljungskileborna. Jag tycker att man lokalt skall jobba betydligt grundligare innan man sätter i gång den rättsliga proceduren. Det kan väl inte vara Per Lagers mening att riksdagen skall besluta om folkomröstning i den här frågan. Det är ett instrument som kommunen behärskar. Finner man det lämpligt, kan man gå den vägen.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
Fru talman! Bengt-Ola Ryttar menade att det inte ännu är för sent, och det låter ju bra. Man har nu kört en runda via Kammarkollegiet, med överklagande hos regeringen, och man har fått ett avslag, som dock enligt min uppfattning bygger på för lösa grunder. Man har helt enkelt inte tagit till sig det underlag som intresseföreningen faktiskt har lagt fram. Den har tagit reda på möjligheterna att ordna den kommunala servicen osv. Anledningen till att jag påstår att behandlingen har varit slarvig är att ministern svarade mig på det sättet att ett nej från kommunfullmäktige innebär att frågan är avfärdad. Han hade alltså helt missuppfattat saken. Det tråkiga i historien är att Kammarkollegiet har fattat ett beslut och att regeringen efter överklagande fattade precis samma beslut, trots den missuppfattning som jag menar att man har gjort sig skyldig till när det gäller kommunfullmäktige. Jag kan kanske hålla med Bengt-Ola Ryttar om att det här inte är en riksdagsfråga, men det viktiga är att det har väckts en motion där behandlingen av lokala demokratisträvanden ifrågasätts. Jag menar att vi aldrig får låta bli att backa upp den processen. Tar det sig sådana här uttryck måste vi för att visa var felen ligger föra upp frågan på riksdagens bord.
Fru talman! Jag skall inte recensera inrikesministerns hantering av den här frågan, men jag tycker att man kan konstatera att om Ljungskileborna hade varit längre framme i processen och om opinionsvillkoret hade varit bättre manifesterat, hade den här frågan nog varit i ett annat läge. Jag uppskattar att Per Lager konstaterade att detta inte är något som riksdagen skall ta ställning till i det här läget.
Fru talman! Jag skall bara snabbt beröra vad departementet svarade mig när jag tog upp frågan varför man från regeringens sida har uttalat sig så som man gjorde. Det framhölls att det snarare var fråga om en generell tolkning. Jag uppfattar det som att man inte riktigt tar befolkningen i Ljungskile på allvar. Det finns flera motsvarande strävanden i vårt land, bl.a. i Åhus, Knivsta och Drevviken. De kommundelar som har sådana här strävanden har nu bildat ett nätverk för att stärka sina möjligheter att påverka sina intressen. Det är bra att så sker. Anledningen till att jag tycker att det är viktigt att ta upp det här i kammaren är att alla de här frågorna måste behandlas mycket seriöst. Om man känner att så inte har skett, skall frågorna upp på riksdagens bord.

Fru talman! Jag tror att det är nödvändigt att Sverige styrs på ett sådant sätt att man har en litet mer nyanserad syn på vad demokrati och närdemokrati innebär. Jag tycker faktiskt att Per Bill skall vara alldeles oerhört nöjd med den skrivning som utskottet har åstadkommit. Det är ett klart erkännande av att utskottet ser positivt på detta. Per Bill har varit i riksdagen tillräckligt länge för att kunna uttyda den formen av skrivning.

Fru talman! Jag hade inte anmält mig till den här debatten, men efter en del intressanta inlägg tyckte jag att jag var tvungen att lägga mig i. Först vill jag rikta mig till Rigmor Ahlstedt. Jag vill gärna hålla med mycket av det Rigmor Ahlstedt sade. Det är dags att upprätta politikens roll och bestämmande när det gäller myndigheter i Sverige. Det gäller inte bara myndigheter. Det måste också gälla affärsverk och bolag. Jag har ett praktexempel på det i den regionalpolitiska proposition som nu har kommit. Banverket vill i enlighet med gävleborgsbornas och jämtlänningarnas vilja bygga ut snabbtågsförbindelsen Stockholm Östersund. Men SJ säger: Det är inte säkert att vi skall köra några tåg där. Så får det naturligtvis inte gå till. Ägardirektiven till bolag och affärsverk måste naturligtvis förtydligas, och det måste göras klart hur det skall fungera regionalt. Jag har en sak till att säga när det gäller det Rigmor Ahlstedt sade. Jag tror att man också måste koppla organisationens funktion och utseende till länsfrågorna. Jag är inte så övertygad om att det är just den nuvarande länsindelningen som kommer att gälla och skall gälla i Sverige i fortsättningen. Det måste vi titta på samtidigt. Vänsterpartiet delar Karin Pilsäters uppfattning att vi skall utveckla regionala parlament. Det är viktigt. Det är en utveckling som kommer framöver. Jag är helt övertygad om det. Men det var väldigt svårt i bostadsutskottet att få igenom försöksverksamheten. Det satt långt inne. Det är inte bara Stockholms län som har ansökt om att få vara frilän i fortsättningen, utan det gäller också Västmanlands län, Västerbottens län och andra. Men inriktningen på flera av deras försök är att stärka länsstyrelsens och landshövdingarnas makt. Det vill inte Vänstern vara med om. Det är litet svårt att sitta här och välja. Vem skall man ge ett utökat utrymme för utöver dem som redan är bestämda att få vara försökslän? Vad skall man ha för premisser för det? Eftersom jag sitter i den regionala kommittén - Bengt-Ola Ryttar - vet jag att det delbetänkande som kommer inte handlar om utvärderingen av försökslänen. Det handlar om länsstyrelsernas organisation och vilka uppgifter de skall ha. Det är en väldigt viktig och central fråga i sammanhanget och i samband med hur man skall organisera och bedriva verksamheten regionalt på den politiska nivån. Det är vad delbetänkandet handlar om.

Fru talman! Rubriken på det här betänkandet är måhända inte den mest upphetsande. Men likafullt innehåller betänkandet viktiga förslag rörande en effektiv administration av våra socialförsäkringar, en nog så viktig fråga. Dessutom behandlar betänkandet en rad motioner i anledning av propositionen och även en del motioner från den allmänna motionstiden. Dagens socialförsäkringssystem är nationellt. Det har diskuterats och utretts om inte administrationen av socialförsäkringarna också borde vara nationell. Men regeringen och utskottet har kommit fram till att nuvarande associationsform bör gälla vad beträffar försäkringskassorna även fortsättningsvis, dvs. en ganska fri ställning för kassorna med möjlighet till bibehållande av Försäkringskasseförbundet som intresse-, service och arbetsgivarorganisation. Förslaget innebär emellertid klarare och tydligare ansvarsfördelning och en klarare rollfördelning mellan de olika delarna av administrationen. Riksförsäkringsverket ges alltså en förstärkt roll när det gäller tillsynsansvaret och som systemägare av IT-verksamheten. Regeringen föreslås i fortsättningen utse hela styrelsen för försäkringskassan i förhållande till partiernas representation i det landsting eller den kommun där kassan är belägen. Regeringen tillsätter och entledigar också kassans direktör. Kassastyrelsens ansvar stärks, och styrelsen ges nu också ansvaret att utse ledamöter i socialförsäkringsnämnderna. Utskottet har med anledning av en motion av Ulla Hoffmann gjort ett tillägg, nämligen att kassastyrelsen också har ansvar för ett bra bemötande av allmänheten. Fru talman! I de övergripande frågorna råder alltså ganska stor enighet i utskottet. Det finns emellertid inte mindre än 17 reservationer och fyra särskilda yttranden. Jag vill redogöra litet närmare för de moderata reservationerna, som vi står ensamma bakom eller har gemensamt med andra partiers representanter. I reservation 1 påtalar vi tillsammans med Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna försäkringskassornas helt ohållbara situation. Den har uppstått genom att vi har lagt allt större och allt tyngre uppgifter på kassorna i och med förändringar av försäkringen och genom att kassorna fått helt nya uppgifter samtidigt som de fått vidkännas stora besparingar på administrationssidan. Jag behöver bara nämna t.ex. arbetet med underhållsstödet och bostadsbidragen, liksom de nya bedömningsreglerna för sjukförsäkring och förtidspension. Nu har kassorna temporärt fått 200 miljoner kronor genom att anslag från rehabiliteringen har flyttats över till administrationen. Men detta är naturligtvis ingen rimlig lösning, och den är helt ohållbar i längden. Vi anser att regeringen nu måste komma med ett förslag till långsiktig lösning av problemen med kassornas administration. Inte minst vid utskottets hearing i maj 1997 blev vi av JO uppmärksammade på att alltfler överklaganden gjorts av kassornas hantering av ärenden, både när det gäller den sakliga behandlingen av ärendena och när det gäller bemötandet av allmänheten. Personalen är helt enkelt nedsliten. Jag anser att det inte är rimligt att spara på den lilla del som avser administration av försäkringen - och som vi vet är mycket kostnadseffektiv - samtidigt som vi riskerar att den verkligt dyra delen, nämligen själva försäkringssystemen, tenderar att växa sig större. Det är den verkligt dyra delen. Vid mina besök på kassorna har jag fått klart för mig att antalet förtidspensioner liksom antalet långtidssjukskrivningar nu ökar, på grund av att kassapersonalen inte har ork och möjlighet att arbeta aktivt med t.ex. rehabiliteringsärendena. De är ju oerhört viktiga. Vi kan inte fortsätta att sila mygg och svälja kameler, fru talman! Centern och Kristdemokraterna mot att arbetsmarknadens parter skall utse två representanter till socialförsäkringsnämnderna. Vi anser att det är försäkringskassornas styrelser som skall utse samtliga ledamöter, i förhållande till de politiska styrkeförhållandena i regionen. Vi anser att korporativism i alla dess former skall undvikas. Den kompetens som behövs finns med all sannolikhet att tillgå bland de politiskt valda ledamöterna. Dem kan vi också avkräva politiskt ansvar. I reservation 12 understryker vi moderater regeringens ansvar för IT-omställningen inför år 2000. Alla har vi i färskt minne hur Riksförsäkringsverkets generaldirektör i en debattartikel i Dagens Nyheter den 7 januari detta år skrev: "Stoppa riksdagen i ett år! Riksdagen måste stoppas i ett år. Under 1998 bör det råda moratorium på socialförsäkringsområdet. Inga nya beslut om reformer för pensionärer, sjuka, barnfamiljer och andra grupper kan tillåtas under detta år. Förändringar får inte träda i kraft förrän tidigast den 1 januari år 2000." Denna uppgivenhet berodde på att arbetet med att anpassa datorsystemen till millenniumskiftet kommer att bli så omfattande att nya reformer omöjligen kan programmeras under tiden. Detta är alltså vad Riksförsäkringsverkets generaldirektör menade. Vi har inte tidigare, inte heller av Statskontorets redogörelse, fått klart för oss att situationen är så allvarlig som den tydligen är. Därför anser vi att regeringen snarast måste lämna en genomgripande redovisning av hur långt anpassningsarbetet av IT-frågorna har kommit inom socialförsäkringsområdet. Vi nästan står och faller ju med att de här systemen fungerar. I reservation 13 har vi moderater följt upp en motion från Folkpartiet liberalerna. Vi anser att redovisningen i statsbudgeten av arbetsskadeförsäkringen och delpensionsförsäkringen är ett steg i fel riktning, eftersom vi anser att socialförsäkringarna på sikt bör göras fristående från statens budget. På det sättet kan kostnadsutvecklingen bäst följas och försäkringarnas oberoende garanteras. Socialförsäkringarna skall framgent helt enkelt inte vara den budgetregulator som de varit de senaste åren. En trygghetsförsäkring skall med andra ord vara trygg och bygga på tydliga principer där avgifter och förmåner motsvarar varandra. En sådan tingens ordning skulle också motverka fusk och överutnyttjande av försäkringarna. I reservation 14 återkommer vi moderater tillsammans med Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet med vår uppfattning att finansiell samordning bör vara ett permanent inslag och inte enbart möjliggöras där parterna är tillräckligt intresserade. Försäkringskassan, socialtjänsten, sjukvården och arbetsförmedlingen skall alltså samarbeta för den sjukes bästa. Vi uppskattar naturligtvis att regeringen delvis har gått oss till mötes och frångått det tidigare förslaget om enbart försöksverksamhet. Vi har heller inget emot att man nu vill utöka möjligheten för flera kommuner att ingå i försöksverksamheten enligt SOCSAM-modellen. Men detta är inte tillräckligt. Om man lät sjukpenningen ingå i en permanent FINSAM-modell och gav försäkringskassan möjlighet att köpa såväl yrkesrehabiliteringstjänster som medicinsk rehabilitering skulle rehabiliteringen av de sjuka förbättras väsentligt och vårdköerna minskas. I dag finns alltför vattentäta skott mellan t.ex. hälso och sjukvård och socialförsäkring. Många hamnar mellan stolarna därför att de inte har någon arbetsgivare så att de kan bli yrkesrehabiliterade. Andra blir inte fullt medicinskt rehabiliterade därför att vården inte klarar sina uppgifter. Vårt förslag är också ett sätt att korta vårdköer. I reservation 16 återkommer vi med vår uppfattning att också företagshälsovården bör inrymmas i den finansiella samverkan, och vi hoppas att det snarast kommer ett förslag från regeringen om detta. I ett särskilt yttrande återkommer vi moderater tillsammans med Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till frågan om kvinnors rätt till likvärdig rehabilitering jämfört med männen. Vi är väl medvetna om att utskottet gjorde ett tillkännagivande i frågan så sent som i betänkandet 1997 95:SfU10 och inte har sett några egentliga resultat, vill vi påminna om vårt ställningstagande. De rapporter som lämnats hittills har tyvärr inte visat att något egentligen har hänt i denna fråga. Fru talman! Jag yrkar nu bifall till reservation 1 men avstår från övriga yrkanden, även om vi moderater självfallet står för de uppfattningar vi redovisat i övriga reservationer, antingen ensamma eller tillsammans med övriga partier.

Fru talman! Under förra året beslutade riksdagen att försäkringskassorna skulle behålla nuvarande associationsform. I det här betänkandet tydliggörs rollerna för försäkringskassan och Riksförsäkringsverket när det gäller socialförsäkringens administration. En rad förändringar görs. För det första har Centerpartiet i en kommittémotion framhållit vikten av att försäkringskassans kontor är lokalt förankrade. Det är kassastyrelsen som beslutar om antalet lokala kontor eller serviceställen och deras placering. Enligt Centerpartiet är det viktigt med närhet till försäkringskassan. Den skall vara lokalt förankrad, och servicenivån skall vara hög. Det innebär att medborgarna bör ha tillgång till ett lokalt kontor eller serviceställe i närområdet, vilket framgår av reservation nr 5. För det andra har vi ett förslag när det gäller tillsättande av socialförsäkringsnämnder. Det har ju också Gullan Lindblad tagit upp här. I propositionen föreslås att två av nämndens sju ledamöter skall utses av arbetsmarknadens organisationer. Vi anser att nämnderna skall tillvarata allmänhetens intresse och att lekamannainflytandet upprätthåller det demokratiska inflytandet. Regeringens förslag om att minst fem ledamöter skall företräda allmänheten och två nomineras av arbetsmarknadens organisationer ger de senare ett förhållandevis stort inflytande över en verksamhet som de inte kan utkrävas ansvar för. Allmänhetens ledamöter har ett uttalat ansvar att företräda samhällets gemensamma resurser. Det gör det möjligt att utkräva ansvar i allmänna val. Den möjligheten är däremot begränsad när det gäller arbetsmarknadens organisationer. Vi har utvecklat detta i reservation nr 7. Försöksverksamhet med finansiell samverkan mellan socialförsäkring, hälso och sjukvård och socialtjänst, SOCSAM, pågår på några platser i landet. De resultat som har redovisats har i flera fall varit mycket bra. Man har organiserat sig över sektorsgränserna - allt för den enskildes bästa. SOCSAM har blivit en naturlig del i vardagsarbetet till gagn för den person som berörs. Man arbetar fram en helhetslösning för varje person. Det är enklare, och det går fortare att sätta in de åtgärder som behövs. Dessutom sparar det pengar. SOCSAM bygger på det faktum att samtliga inblandade myndigheter egentligen har samma mål för sina verksamheter. Det handlar om att förebygga och åtgärda olika former av ohälsa, t.ex. genom folkhälsoarbete, vård, rehabilitering osv. Det kan även innebära att man ger den enskilde praktiskt och ekonomiskt bistånd för sin livsföring. Genom denna finansiella samordning och genom praktiskt samarbete på lokal nivå används både de ekonomiska resurserna och olika personalgruppers kompetens på ett bättre sätt. Centerpartiet anser att denna samverkan i fortsättningen inte skall bedrivas som försöksverksamhet, som regeringen föreslår, med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälsooch sjukvård och socialtjänst. Vi anser att det skall vara fritt att samverka om man så önskar. Försöksverksamheter kan hämma utvecklingen.

Fondförvaltning innebär också att sambandet mellan inbetalade avgifter och statens kostnader tydligt kan avläsas. Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservation nr 15. Jag står givetvis bakom reservationerna 5 och 7. För övrigt yrkas bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Den svenska socialförsäkringen har år efter år varit föremål för statsmaktens intresse. Hur skall socialförsäkringarna med näraliggande bidragssystem hanteras? Hur skall administrationen organiseras så att försäkringen upplevs som och blir ett långsiktigt och väl fungerande system för hela svenska folket? Hur skall likformighet och rättvis tillämpning ske över hela landet? Hur skall ett bevarat och stärkt regionalt och lokalt ansvar tydliggöras? Fru talman! Till detta kan man kanske också lägga hur överskottet i sjukförsäkringen skall hanteras. Skall respektive regering använda det för att fylla ut budgeten med eller skall det hanteras inom försäkringen så att utgifter och inkomster i princip skall gå jämt ut? Jag tycker att det senare är rimligare än att lägga miljard efter miljard i budgetens svarta hål. Efter år av utredande och delbeslut har nu turen kommit till socialförsäkringens administration. Vi i Folkpartiet tycker att det är bra att regeringen nu lägger fram förslag till en reformering av socialförsäkringens administration. Det är bra att tydligheten markeras så att ansvaret för verksamheten ute i länen klargörs, att Riksförsäkringsverkets syfte och mål upprätthålls och att den enskilde medborgarens rätt tas till vara. Den bredd som försäkringskassornas verksamhet har kräver en samordnande roll av regeringen när det gäller tillsättandet av styrelser. Inte minst Försäkringskasseförbundet har pekat på den grannlaga uppgift som såväl kassastyrelserna som socialförsäkringsnämnderna har gentemot den enskilde medborgaren. Han eller hon skall kunna känna att ärendet utreds och beslutas om med största krav på integritet och ansvar. Inte minst är rättssäkerhetsaspekten viktig. Av den orsaken är styrelsernas och socialförsäkringsnämndernas sammansättning av yttersta vikt. Hela svenska folket skall betjänas, och därmed krävs en politisk bredd när styrelser och nämnder utses. Regeringen har därför ett ansvar att denna bredd och förankring kan upprätthållas. Fru talman! Folkpartiet har på ett antal punkter avvikande mening från regeringens förslag. Vi anser att socialförsäkringsnämnderna skall bestå av fem ledamöter inklusive ordförande och att ordföranden även framgent skall utses av regeringen, detta för att garantera en opartisk sammansättning och att den får den bredd som jag tidigare har talat om. Detta krävs inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt. Därtill skall fyra personliga ersättare finnas. Vi avvisar regeringens korporativa synsätt att företrädare för intresseorganisationer skall dela makt och ansvar med valda politiker. Men med tanke på den karaktär som arbetet i socialförsäkringsnämnderna har och den kompetens som företrädare för arbetsmarknadens parter besitter finner vi det lämpligt att dessa kan adjungeras till nämnderna. För att kraven på socialförsäkringsnämnderna skall kunna uppfyllas krävs att nämndernas ledamöter och ersättare besitter hög kompetens. Därför är utbildning och fortbildning mycket viktig. Inte minst JO har krävt kvalitetshöjningar av kassorna och nämndernas utredningar och beslut, som Gullan Lindblad var inne på. Av propositionen framgår också att ledamöterna i socialförsäkringsnämnderna inte alltid är väl införstådda med sin roll och vet vilket ansvar som åvilar dem. Därför är det viktigt att utbildningsinsatserna omgående sätts in. Fru talman! Till syvende och sist är en långsiktig lösning av kassornas ekonomiska situation av avgörande betydelse. Den tillfälliga lösning som tillförda medel från rehabiliteringskontot innebär måste kompletteras med långsiktiga lösningar. Vi delade inte majoritetens uppfattning att rehabiliteringsmedel får användas till administration och därför ser vi inte heller att liknande åtgärder är någon lösning på den långsiktiga krisen. Regeringen bör därför snarast komma med förslag som långsiktigt löser kassornas administrativa kris. Regeringen föreslår att arbetsskade och delpensionsförsäkringarna skall redovisas i statsbudgeten. Vi finner att detta är fel väg och föreslår att socialförsäkringarna, som Sjuk och arbetsskadekommittén förordade, skall vara fristående från budgeten. Därmed kan kostnadsutvecklingen följas och försäkringarnas oberoende stärkas. Det är nödvändigt med en trygghetsförsäkring som bygger på tydliga principer, där avgifter och förmåner är direkt beroende av varandra. Därmed motverkas fusk, och förtroendet för försäkringen stärks. Fru talman! Folkpartiet har en längre tid föreslagit att den finansiella samordning som funnits på försök skall permanentas över hela landet. Vår modell innebär att kostnaderna för sjukpenningen skall ingå i den finansiella samordningen. Därmed kan en långsiktig samverkan mellan inte minst landstingen och försäkringskassorna medverka till ökad rehabilitering och kortande av vårdköerna. Jag har många gånger ställt frågan till den majoritet vi hade tidigare, socialdemokrater och centerpartister, varför denna modell inte accepteras. Utskottets ledamöter kommer säkert ihåg att den socialdemokratiske ordföranden från Sörmlandskassan klart deklarerade för utskottet att det inte behövs några nya försök. Detta skall permanentas över hela landet. Det är en utmärkt modell. Då frågar jag mig verkligen varför vi inte kan acceptera det uttalandet av dem som har haft ett försök på gång. Jag vill också fråga varför de som nu ställer upp på regeringens förslag, centerpartister och vänsterpartister, inte finner det lämpligt att man kortar sjukhusköerna, att man försöker hitta pengar till verksamheter som är så beroende av varandra. Jag tycker att det är huvudsaken att sjukdom och lidande lindras och förkortas så långt det är möjligt. Fru talman! Centerpartiet har i dagens betänkande distanserat sig från Socialdemokraterna. Jag kan inte riktigt förstå varför ni har en egen linje. Ni talar om SOCSAM, det är ju en sak i och för sig, men hur ser ni på FINSAM, och vad är det för någonting som finns i reservationen som gör att ni inte kan ansluta er till oss andra, som har drivit den här frågan en längre tid? Ytterst har jag inbillat mig att ni ändå har samma målsättning som vi andra oppositionspartier, att den här frågan måste finna en lösning. Det vore bra om Centerpartiet kunde redovisa det litet klarare. Om Vänsterpartiet är berett att göra det återstår väl att se. Ni får väl gå ut i den väntande valrörelsen och förklara för människor varför de inte snabbt skall komma tillbaka till sina jobb, varför de skall stå i långa sjukhusköer, varför lidande och elände skall vara förlängt i stället för att förkortas som vi övriga i oppositionen tycker. Fru talman! Försäkringsläkarna har numera knutits fastare till försäkringskassornas verksamhet genom att de fått betydligt utökad tjänstgöringstid. Därmed torde goda förutsättningar finnas för ökade kontakter mellan försäkringsläkare och behandlande läkare. Under årens lopp har försäkringsläkarnas ansvar diskuterats. Hur skall de förhålla sig när de varken är tjänstemän eller behandlande läkare? Samtidigt har de ett många gånger alltför stort inflytande över nämndernas beslut. I de fall där försäkringsläkare anmälts har frågan inte kunnat prövas av vare sig Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd eller JO. Detta är en brist i det svenska rättssamhället, och regeringen bör därför reda ut hur granskning av försäkringsläkarnas ansvar skulle kunna regleras. Utbildning och fortbildning av dessa är också mycket viktigt, inte minst när det gäller kvinnors och mäns olika förutsättningar i arbetslivet. Utskottet har ett otal gånger uttalat sin oro över kvinnors rätt till rehabilitering. Trots en stor skillnad mellan mäns och kvinnors möjligheter till rehabilitering och hur kostnaderna har fördelats har inga påtagliga förändringar kunnat skönjas. Vi har därför på nytt tagit upp denna viktiga fråga i ett särskilt yttrande, och vi förutsätter att ett konkret arbete med de frågorna snarast sätts i gång. Med det, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 8 och 14. Men jag står givetvis bakom även övriga folkpartireservationer till detta betänkande.

Fru talman! Jag tror att vi är helt överens, Sigge Godin, när det handlar om rehabilitering och FINSAM-verksamheten. Den är mycket betydelsefull, och de försök som genomförts har också visat det. Där har vi inte alls någon avvikande mening. Vi var också med och beslutade strax före jul att den här verksamheten skall permanentas och att den skall kunna pågå över hela landet. Det finns inga restriktioner för det. Men vi har inte de pengar som Sigge Godin påstår sig ha att lägga på den här verksamheten. Därför har vi sagt att respektive område skall bidra med pengar till verksamheten så att den kan fortgå i hela landet.
Fru talman! Men de pengar som vi har har Centerpartiet också. Genom att man förkortar sjukskrivningstiden sparar man ju pengar. Den åsikten har aldrig någon motsatt sig. De pengarna vill vi att man skall använda till att korta sjukhusköer och rehabilitera flera människor. Det skall, som Gullan Lindblad sade, vara både arbetslivsinriktad och medicinsk rehabilitering. Vi kan använda pengarna aktivt. Jag vet inte något landsting i det här landet som inte frågar efter de här pengarna. T.o.m. i min egen släkt finns aktiva socialdemokrater som säger: Tänk om man kunde få göra på det sättet, då slapp vi stå i sjukhuskö och vänta. Det finns säkert centerpartister som står i samma köer. Jag känner er så väl, under årens lopp har jag upplevt att ni egentligen tycker så här ni också. Jag begriper inte varför ni inte vill att vi skall använda pengar som enligt mitt enkla sätt att uttrycka det är gratis, som blir över när man kortar sjukskrivningar, till att kapa köer.

Fru talman! Sigge Godin har nu beskrivit vad det är för pengar som finns. Det är inga nya pengar som Sigge Godin har att sätta in i den här verksamheten. Det som jag tidigare har trott att Folkpartiet stod för var att man skulle tillsätta nya pengar till detta, och det är det inte med det här förslaget. Men vi är alla överens om att det är viktigt med rehabiliteringen och att den utvecklas.
Fru talman! Om man har pengar behöver man inte skjuta till nya pengar. De här systemen påverkar varandra. Om människor väntar jättelänge och är hemma och är sjukskrivna kostar det mycket pengar. Skall vi inte korta de väntetiderna och använda de insparade pengarna i vården? Det vi har sagt, och som är väldigt viktigt, är att det är försäkringskassan i respektive län som förfogar över de här pengarna. De kan alltså köpa insatserna från sjukhusen. På det sättet är detta till stor glädje för människor som är sjuka. Det skall inte bara vara fråga om dem som har ett arbete att gå tillbaka till, det skall givetvis gälla alla som står i sjukhusköerna. De här pengarna skall användas gemensamt på bästa och förnuftigaste sätt. Till det behöver man inte skjuta till nya pengar. Pengarna finns och de är aktiva i dag, om vi bara får använda dem.

Fru talman! Att administrera ett försäkringssystem med en omfattning i kronor på över 300 miljarder är inte det enklaste i världen. Ställs det också krav på att försäkringen skall vara generell och solidarisk blir det inte lättare. Ställs det dessutom krav på att försäkringen skall tillämpas rättvist och effektivt kan det bli riktigt svårt. När vi då från riksdagens sida dessutom kräver att allt skall göras med god kvalitet och till så låg kostnad som möjligt och ovanpå allt detta säger att försäkringskassans personal skall minimera fusk och missbruk undrar man förstås hur detta skall gå till. Svaret på det är förstås en bra administration, kompetent och kunnig personal och en lika kompetent och kunnig ledning. I stort anser Vänsterpartiet att regeringen har åstadkommit detta med sitt förslag om hur socialförsäkringen skall administreras. Vi tycker att det är bra att formerna för hur kassorna skall styras nu regleras i lag. Vi har fått många brev och telefonsamtal, och vi har uppvaktats av olika föreningar som bildats just för att människor i kontakten med försäkringskassan känt sig trakasserade och ansett att deras integritet kränkts. De krav som riksdagen ställer på socialförsäkringen innebär att försäkringskassans personal måste sätta den försäkrade i centrum och göra individuella skälighetsbedömningar. Detta ställer förstås hårda krav på personalen. Det blir mycket viktigt hur personalen bemöter de försäkrade. I vår motion med anledning av propositionen har vi tagit upp just detta och yrkat på att det i de lagreglerade verksamhetsmålen också skall ingå att försäkringskassan skall ge de försäkrade ett bra bemötande. Utskottsmajoriteten har tillstyrkt vårt motionsyrkande, vilket vi förstås hälsar med tillfredsställelse. Jag vill passa på att tacka Gullan Lindblad för hennes generositet att i sitt anförande nämna att det var ett initiativ från Vänsterpartiet. Socialförsäkringen har en mycket stor betydelse för kvinnor därför att kvinnor är mer beroende än män av våra socialförsäkringar. T.ex. använder sig kvinnor mer än män av sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen, tillfällig föräldrapenning och förtidspensionering. Vi hade därför velat att ett annat lagreglerat verksamhetsmål skulle vara just jämställdhetsperspektivet. Jämställdhet är ett kunskapsområde som kräver kompetens och därmed också utbildning. Vi menar därför att ett genomgående krav på hela socialförsäkringsadministrationen skall vara kunskap och kompetens om kvinnors och mäns olika situationer. I stället för att lagreglera har regeringen valt att i regleringsbrevet till Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna föra in att verket och kassorna skall analysera alla förslag och sin verksamhet ur ett genderperspektiv. Det tycker vi är bra, och vi uppskattar särskilt att regeringen använder begreppet genderperspektiv i sina generella mål. Det ankommer nu på socialförsäkringsutskottet att verkligen noga följa att analysen blir gjord. Jämställdhetsdirektivet som utfärdades av regeringen 1994 innehåller dock ytterligare en viktig del. Förslag skall inte bara granskas: Om de leder till att jämlikheten mellan kvinnor och män förändras, skall den som granskar också föreslå åtgärder så att förslagen inte får oönskade effekter. I dagsläget kan jag dock inte göra något annat än ta för givet att regeringen har för avsikt att se till att Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna följer jämställdhetsdirektivet. Annars kan jag inte se annat än att det åligger regeringen. Ett sätt att se till att jämställdhetsdirektivet får genomslagskraft i alla sina delar hade varit att det i Riksrevisionsverkets goda revisionssed också hade ingått att granska verksamheten enligt jämställdhetsdirektivet. Det har t.ex. visat sig att kvinnor får sämre rehabilitering än män, vilket är oacceptabelt och strider mot målen om att socialförsäkrings och bidragssystemen skall tillämpas likformigt och rättvist. Riksdagen har också vid ett antal tillfällen påpekat detta för regeringen. Det är nu bra att även detta skrivs in i regleringsbrevet, men vi hade som sagt önskat mer kraftfulla åtgärder. Fru talman! Jag vill också här klart markera att vi är mycket tillfreds med att regeringen vidhåller att parterna skall ha nomineringsrätt till socialförsäkringsnämnderna. Parterna har t.ex. mycket omfattande och djup kunskap om arbetsskador och deras uppkomst och besitter värdefull kunskap även på andra områden. Vi tycker att det är bra att regeringen så klart sätter ned foten och markerar att det faktum att SAF och Företagarnas riksförbund avstår från att påverka inte skall kunna hindra intresserade organisationer från att utöva sina demokratiska rättigheter. Vad jag har förstått handlar det fortfarande om att det är försäkringskassan som styr. Det är kassastyrelserna som kommer att utse socialförsäkringsnämnderna. Vad vi diskuterar är parternas nomineringsrätt - inte något annat. Vi tycker också att det är bra att regeringen påpekar vikten av jämn könsfördelning vid tillsättningen av nämnderna likaväl som befolkningens etniska sammansättning. Vi har vad gäller bl.a. kompetenskraven på de föredragande krävt kunskap om vad det innebär att behöva fly från sitt hemland och vad t.ex. krigsupplevelser sätter för spår i individen som kan påverka rehabilitering. Om befolkningens etniska sammansättning verkligen beaktas kan det dock leda till en förståelse för sådana situationer. Fru talman! Så till sist vill jag ta upp försäkringsläkarna, som för någon tid sedan hette förtroendeläkare. Deras situation har inte blivit bättre för att man bytte namn, möjligen har deras roll blivit tydligare. För helt klart är att det är många - både försäkrade och läkare - som har tappat förtroendet för just försäkringsläkare. Försäkringsläkarna skall göra en samfälld s.k. objektiv bedömning av den försäkrade. Samtidigt blir det förstås en bedömning av andra läkares bedömning av den försäkrade. Försäkringsläkarna skall med andra ord bedöma andra kollegers arbete - kolleger med samma utbildning och kompetens. Det är inte underligt att förtroendet för försäkringsläkarna brister. Samtidigt skall försäkringsläkarna endast lämna förslag till beslut, men självklart blir deras förslag till beslut styrande inför besluten som sedan skall fattas av lekmän utan medicinsk kompetens eller kunskap. Vi har i en reservation med flera andra partier lyft fram försäkringsläkarnas ställning. Fru talman! Vi är, som jag sagt tidigare, i stort nöjda med regeringens förslag, men vi har trots det några reservationer. Jag står förstås bakom våra reservationer men yrkar bifall endast till reservation 9

Fru talman! Låt oss se på sammansättningen i socialförsäkringsnämnderna. Där tycker Vänsterpartiet att det är glädjande att arbetsmarknadens parter skall ingå som en del i socialförsäkringsnämnderna. Valda politiker har ansvar för ekonomin på socialförsäkringsområdet. De allra flesta som kommer utifrån är oerhört kompetenta. Därför har vi i Folkpartiet sagt att vi vill gärna ta till vara den kraften. Men vi tycker inte att de skall vara med och fatta de politiska besluten. Väljarna har valt oss politiker att sköta det åtagandet. Vi ställs också till svars vid valet. Parterna på arbetsmarknaden har inte den uppgiften. De kan aldrig ställas till svars annat än i sina egna organisationer. Menar Ulla Hoffmann att det är fritt fram att ta in företrädare från handikapporganisationerna? Vårdpersonalens olika fackliga organisationer kanske också skulle ha inflytande? Jag kan stå här en god stund och räkna upp organisationer som själva skulle tycka att det finns skäl till att vi skall ta deras tjänster i anspråk och att de borde få vara med och fatta de viktiga besluten. Det tycker inte vi i Folkpartiet. Vi tycker att politiker skall fatta beslut och ta ansvar för de besluten. De skall ställas till svars i politiska val för de beslut de har fattat och det fögderi de har förvaltat. Om de inte gör det tillräckligt bra skall väljarna välja andra mer kompetenta människor. Det rimmar inte med det beslut Vänstern tänker hjälpa till att effektuera i dag.
Fru talman! Jag tror att Sigge Godin får återkomma till FINSAM. Dessutom tror jag att Sigge Godin är medveten om var vi står i frågan om FINSAM. Nu gäller det frågan om nomineringsrätten för de fackliga organisationerna till socialförsäkringsnämnderna. Jag förstår faktiskt inte Sigge Godins upprördhet. Jag sade i mitt anförande att parterna har god kännedom om arbetsskador och andra förhållanden på arbetsmarknaden. De kan komma till stor nytta i socialförsäkringsnämnderna. Om det fortfarande är kassastyrelsen som skall utse socialförsäkringsnämnderna, kan ju förstås socialförsäkringsnämnderna också avsättas på samma sätt som alla andra. Parterna finns med, de politiska partierna finns med, och socialförsäkringsnämnderna står förstås till svars inför väljarna på samma sätt som alla andra.
Fru talman! Vi måste klara ut det här. Parterna på arbetsmarknaden har inte det här ansvaret. De är inplockade därför att de har sakkunskap på området. Vi i Folkpartiet har också den åsikten att man kan dra nytta av deras tjänster. Men då är frågan: Vad skall vi säga till handikapporganisationerna? De har också en massa kunskaper som är viktiga att ta till vara i socialförsäkringsnämnderna. Skall vi plocka in dem också? Man måste göra klart för de människor som väljs in att de inte har något politiskt ansvar, att de kan vara med och fatta vilka konstiga beslut som helst men att de aldrig kommer att kunna ställas till ansvar för det därför att de är invalda på helt andra premisser. Jag tycker att det i ett demokratiskt samhälle är fel att ha den modellen, där man utnyttjar makten på det sättet. Sedan var det detta med FINSAM. Ulla Hoffman säger att vi vet vad ni tycker. Ja, det är klart. Ni tycker att långa sjukhusköer är bra och att människor kan stå och vänta i lidande och elände därför att det inte finns tillräckligt mycket pengar i vårt samhälle för att se till att de får rehabilitering och operationer så tidigt som möjligt. Det är vad ni tycker. Jag trodde att ni skulle kunna tänka om.
Fru talman! Sigge Godin påstår att vi tycker att långa sjukhusköer är bra. Sigge Godin vet att det inte stämmer - det är ett dåligt argument. Sigge Godin sade här i talarstolen att vi skulle ta upp det här i valrörelsen. Ja, låt oss mötas i valrörelsen kring det här! Då skall jag försvara våra sjukförsäkringar och försvara den uppgörelse som har gjorts och tala om varför vi fortfarande står bakom detta samverkansprojekt, som vi ärligt anser är bättre än enbart FINSAM projektet. Jag tar gärna den debatten med Sigge Godin i valrörelsen. Jag tror att jag kommer att vinna den debatten. Jag förstår inte Sigge Godins upprördhet vad gäller socialförsäkringsnämnderna. Ingenstans i betänkandet hittar jag att det står att parternas representanter skall vara undantagna från det ansvar som åligger socialförsäkringsnämnderna. De kan bli nominerade. Det handlar alltså om nomineringsrätten, ingenting annat. Jag är helt övertygad om att de av parternas ledamöter som blir nominerade och sitter i socialförsäkringsnämnderna kommer att ha precis samma ansvar som alla andra, som är nominerade av de politiska partierna.

Fru talman! Jag vill understryka kassornas svåra situation, som det har talats om flera gånger här. Där har vi tillfört 140 miljoner. Det är inte tillräckligt, men det är ändå en bra bit på väg. Vi anser också att det är fel att man har tagit rehabiliteringspengar till försäkringskassornas administration. I och för sig har vi sett att man inte har gjort av med alla pengarna, men det kan i regleringsbrev eller direktiv komma krav på att man skyndsamt skall se till att alla pengar som är avsatta för rehabilitering verkligen kommer rehabiliteringen till godo. I mycket instämmer jag i Gullan Lindblads analys av läget. Det hon sade var så bra att jag inte upprepar det. Jag vill bara lägga till en sak som vi talade om i utskottet senast och som vi har fått KU:s papper om. Det är att författningar, lagar och regleringar inte kommer ut i sådan tid att försäkringskassorna hinner rätta sig efter dem. Ibland har de t.o.m. kommit efter det att de skulle träda i kraft. I så fall är det helt nödvändigt att ändra författningarnas tidsutdräkt, att det inte beslutas att de skall träda i kraft om två eller tre månader utan att man tar till den tiden att försäkringskassorna hinner anpassa sig. Människor i Sverige får inte pengar i tid på grund av detta. Det är helt förkastligt, och det drabbar verkligen tredje man. Jag kan förstå att det ibland är bråttom med de besparingar som under åren har varit på förslag, men de har inte alla gånger gett de besparingar som man räknat med - det kan man aldrig helt förutse. Försäkringskassorna skall i alla fall ha en chans. Jag vill yrka bifall till reservationerna 10 och 14. Miljöpartiet kommer vid omröstning att också stödja reservationerna 8 och 17, men jag yrkar inte bifall till dem. Jag står naturligtvis bakom de reservationer där Miljöpartiets representant står nämnd. Om det blir voteringar om dem stöder vi också dem. Social och arbetsmarknadspolitiken på lokal nivå försvåras av dagens socialförsäkringar och är uppbyggd på ett sätt som inte är konsekvent och genomtänkt. Den av oss föreslagna förenklingen av sammanslagningen skulle göra den lokala samordningen bättre. Det kan hända att en person utreds på två eller i värsta fall tre ställen. Det här kostar pengar, tar arbete och tid och utsätter de sökande eller dem som skall rehabiliteras för en andlig striptease, som kan vara väldigt påfrestande. De kanske för en person som de får förtroende för orkar tala om hur deras situation är, men att göra det gång på gång är mycket påfrestande. Här skulle man kunna spara pengar och även mänskligt lidande. Jag vill gå in på det här med kompetensutveckling, som är mycket viktig. Vi behöver utbilda människor som sitter i socialförsäkringsnämnderna. Vi har i kammaren talat mycket om kunskapslyftet, och det behövs även där. Ledamöterna är tillsatta av sina politiska partier, och det troliga är att de är engagerade och duktiga. Men det hindrar inte att det behövs ytterligare utveckling och utbildning. Det behöver inte vara en fruktansvärt omfattande utbildning, utan den skall direkt beröra det område som man behandlar. Utbildningen berör också försäkringsläkare och försäkringstandläkare. Jag och övriga i Miljöpartiet är oerhört kritiska mot att dessa över huvud taget finns, men så länge de finns skall de få en utbildning när det gäller sociala och mänskliga frågor. Där blir det inte kompetensen som läkare som är intressant - den förutsätter vi att de har. Vi tycker egentligen att de inte alls skall finnas, men under tiden måste man se till att de blir lämpliga för uppgiften. Jag vill gå in på några reservationer. Vår reservation 4, som gäller mom. 3, är egentligen bara ett exempel, och det kunde kanske ha räckt med ett särskilt yttrande. Jag yrkar inte bifall till den. Det handlar om att ordvalet är viktigt. Det säger så mycket om hur lagstiftarna tänker när det gäller människor. Det står t.ex. i 18 kap. 9 § andra stycket att man skall "verka för samarbete med andra offentliga myndigheter och på annat sätt ta till vara de fördelar som kan vinnas för staten som helhet". Där vill vi att det skall handla om människan. Man kan i och för sig behålla "staten", men vi har föreslagit att man skall ta bort det och skriva "för enskilda medborgare som helhet". Det är en markering av hur viktigt det är att vi har ett språk som lyfter in också medborgarna, inte ett uppifrånspråk. I reservation 14, som gäller finansiell samordning, är vi medreservanter. Vi diskuterade den frågan i höstas också. Vi vill göra det här verksamt över hela landet. Det är en sak som bara har plusförtecken; det finns egentligen inga minus. Jag kan inte förstå motståndet mot att genomföra detta och att, som Sigge Godin sade, använda pengarna för en snabbare rehabilitering, snabbare operationer osv. Det blir dessutom en mänsklig vinst. Vi vet ju hur länge man kan få vänta, vilket kostar sjukpenning och mänskligt lidande under tiden. Långtidssjukskrivningar är ju inte bara negativa för den kroppsdel som eventuellt skall opereras, utan de är också psykiskt besvärliga. Vi har hört läkare som har gjort utredningar säga att det största ohälsoproblemet är arbetslösheten. Psykiskt blir det samma problem när man är långtidssjukskriven, då ohälsoproblemet mest är fysiskt. Men den psykiska ohälsan kan stiga i samma grad som i samband med arbetslöshet. Vi stöder reservation 14. Vi hade samma uppfattning vid den tidigare behandlingen. Jag har redan nämnt försäkringsläkare och försäkringstandläkare, och vi vill att de så länge de finns kvar skall kunna ställas till svars inför Ansvarsnämnden och även JO. Vi menar att det är fel att människor med så stort ansvar inte kan ställas till svars för sitt handlande och för sina beslut. Det är viktigt att vi klarar av det problemet. Det är inga nya saker. De har redan diskuterats. Vi har genom våra reservationer visat tydligt var vi står i dessa frågor. Vi stöder också reservation 8 av Folkpartiet. Vi tycker att man skall adjungera arbetsmarknadens parter. Man kan säkert också adjungera andra, men i detta fall ställer vi upp på att de deltar med sin kunskap och med sin kompetens utan att vara röstberättigade. Jag anser att Vänsterpartiet har fel här. Man kan inte ställa människor som inte är politiskt valda till svars på det viset. Det finns ingenting att ställa dem till svars för. Troligtvis blir följden ändå att de ställs till svars i någon form, men rent formellt finns det ingen möjlighet att göra det. Jag tycker att adjungering, som Folkpartiet föreslår, är en bra lösning. Jag tycker också att det är bra att man har personliga suppleanter. Det är arbetande människor som inte alltid kan ta tjänstledigt, även om de rent formellt får göra det för sådana uppdrag. Det kan ändå vara svårt.

Herr talman! Till det betänkande som vi nu behandlar har fogats 17 reservationer, och vi kristdemokrater är med på fyra av dessa. Jag vill beröra dem något. I den första reservationen kräver vi en långsiktig lösning för försäkringskassorna, eftersom de har en väldigt besvärlig och pressad situation. Vi för vår del prioriterade och finansierade ett tillskott till försäkringskassornas administration redan i vårt budgetalternativ för 1998 - pengar som vi inte tog från rehabiliteringen. Där satsade vi också. I reservationen skriver vi att situationen inte är tillfredsställande. Det är naturligtvis att uttrycka det milt. Vi säger att situationen är ohållbar i längden. Jag vill understryka att jag verkligen menar det. Så sent som i förra veckan kunde man i en av våra morgontidningar läsa en artikel med rubriken Uttrycket "slarv" kommer igen i artikeln. Jag vill genast säga att jag inte ställer mig bakom det synsättet, men det man visar på i artikeln är naturligtvis fakta. Det är den pressade situationen som ligger bakom; det är jag helt övertygad om. Det är de många förändringarna, tidspressen och bördan av de stora ärendemängderna som skall klaras med mindre personal och på kortare tid. Man klarar inte det. Vad är det då som redovisas? Det är en undersökning som Riksförsäkringsverket har gjort. Man har slumpmässigt valt ut 150 000 ärenden och kommit fram till att det blir fel i nästan 10 % av ärendena. Det är inte mottagarna som fuskar. Man hittar väldigt få sådana ärenden. Det är räknefel som handläggarna gör. Det är beslut som fattas på dåligt underlag. Det är lagar och regler som inte har följts av handläggarna. Jag anser att vi som politiker har ett väldigt stort ansvar när det gäller att låta människor ute på försäkringskassorna arbeta under rimliga förhållanden. Det är en arbetsmiljöfråga, och det är en kvalitetsfråga. Man måste ha tid att ta fram riktiga underlag och fatta riktiga beslut. Det är väldigt viktigt. Därför står vi bakom reservation nr 1. Den andra reservationen handlar om tillsättandet av ledamöterna i socialförsäkringsnämnderna. Vi anser tillsammans med flera partier att arbetsmarknadens parter inte skall ha en direkt rätt att nominera ledamöter. När vi rent principiellt diskuterade dessa frågor tidigare - när vi fick regeringens proposition 1996/97:63 - hade regeringen ingen annan uppfattning i frågan än vad vi reservanter har, men utskottsmajoriteten gjorde då en beställning hos regeringen om att den skulle återkomma med ett förslag där arbetsmarknadens parter skulle få rätt att nominera. Vi reservanter har fortfarande samma åsikt som regeringen hade då. Vi vill inte ha detta korporativistiska inslag i nämnderna. Det gäller att man ser vilken roll olika parter har. Arbetsmarknadens parter har viktiga roller att spela, men det är just sina roller de skall spela - inte de förtroendevalda politikernas roller. De skall inte delta i myndighetsbeslut över enskilda medborgare. Det är för oss kristdemokrater det viktigaste skälet. Vi stöder alltså reservation nr 7, vilken jag också yrkar bifall till. Sedan är det fråga om finansiell samordning. Riksdagen har tidigare tagit ställning på ett som vi reservanter tycker olyckligt sätt. Man har tagit ett steg i stället för att ta flera viktiga steg. Det beslut som riksdagen fattade i höstas betyder att det kommer att fungera på de ställen i landet där man är tillräckligt intresserad, dvs. på försäkringskassan, i kommuner, i landsting och på länsarbetsnämnder. På de ställen där man inte är tillräckligt intresserad kommer det inte att fungera. Därför vill vi att FINSAM-projektet införs permanent över hela landet. Därför stöder vi kristdemokrater den reservationen. Vi stöder också reservationen om försäkringsläkare och försäkringstandläkare. Kravet är helt enkelt att man skall kunna granska dessa personer. De skall stå under en kontroll som gör att man inte bara kan granska utan också pricka dem. Det är inte rimligt att det inte är på det sättet i en rättsstat. Vi får många exempel på att människor kommer i kläm. Detta vill vi rätta till. Herr talman! Jag står bakom alla fyra reservationerna men yrkar bifall bara till reservation 7.

Herr talman! I detta betänkande behandlas regeringens proposition om socialförsäkringens administration samt en del motioner dels med anledning av regeringsförslaget, dels från den allmänna motionstiden. Regeringen har föreslagit lagändringar som följer de riktlinjer som riksdagen tidigare beslutat om vad gäller socialförsäkringsadministrationen. Det innebär bl.a. att de allmänna försäkringskassorna behåller sin nuvarande associationsform samt att Riksförsäkringsverkets och försäkringskassornas roller inom socialförsäkringens administration tydliggörs. Det fanns också förslag om att socialförsäkringsnämndernas beslutsbefogenhet skall koncentreras för att ge en bättre kvalitet i arbetet. Vidare skall nämnderna i framtiden bestå av endast sju ordinarie ledamöter. Dessutom har omfattande redaktionella och språkliga ändringar föreslagits i artonde kapitlet i lagen om allmän försäkring. Regeringen lämnar också förslag om dels IT verksamhetens organisation och styrning, dels att principen om bruttoredovisning skall tillämpas på arbetsskadeförsäkringen och delpensionsförsäkringen fr.o.m. budgetåret 1999. Det föreslås också att fler än en kommun skall kunna delta i den lokala försöksverksamheten med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso och sjukvård och socialtjänst. Utskottet har vid sin behandling funnit att regeringens olika förslag bör bifallas med en mindre förändring. Det gäller ett förtydligande i lagtexten angående försäkringskassans styrelse. Där skall framgå att man har ansvaret för att försäkringskassan på ett bra sätt bemöter de försäkrade. Lagändringen om lokal försöksverksamhet bör träda i kraft den 1 april 1998, medan övriga lagändringar bör träda i kraft den 1 juli 1998. Utskottets behandling av betänkandet har gett upphov till 17 reservationer och fyra särskilda yttranden. Jag skall kort kommentera reservationerna. I reservation 1 krävs en tillfredsställande och långsiktig lösning på försäkringskassornas administration och arbetssituation. Det är en uppfattning som delas av hela utskottet och även av regeringen, vilket bl.a. framgår av propositionen. Att kassorna har det besvärligt i dag beror ju, som mycket annat, på att man drabbats av de besparingar som varit nödvändiga de senaste åren. Förhoppningsvis skall ekonomin förbättras, så att även kassornas problem kan lösas på ett bra sätt. Reservation 2 kräver att försäkringskassans och arbetsförmedlingens personal tas över av kommunerna. De problem som anförs är enligt min mening överdrivna. Jag anser att det finns ett bra samarbete över förvaltningsgränserna i dag. Kravet i reservation 3 är en lagreglering om att försäkringskassans styrelse skall ha ett uttryckligt ansvar för att personalpolitiken och verksamheten bedrivs utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Detta krav finns redan uttryckt i regleringsbrevet till Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. Jag utgår från att försäkringskassornas styrelser tar detta på fullt allvar och beaktar det i sitt arbete. En lagreglering blir därför ett onödigt slag i luften. Ytterligare lagreglering krävs i reservation 4. De krav som ställs finns redan i regleringsbrevet, så jag anser att några fler pekpinnar inte är nödvändiga. Reservation 5 kräver att medborgarna måste få tillgång till ett lokalkontor eller ett serviceställe i närområdet. Detta är ett krav som redan ligger på försäkringskassornas styrelser. Enligt min mening är försäkringskassornas förankring ute bland medborgarna organiserad på ett fullgott sätt. I reservation 6 krävs att Riksrevisionsverket skall granska om försäkringskassestyrelsens och direktörens förvaltning bedrivits utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Även detta krav är tillgodosett i regleringsbrevet. Reservationerna 7 och 8 tar upp frågan om arbetsmarknadens parter skall få nominera ledamöter till socialförsäkringsnämnderna. I reservation 7 sägs att det inte finns någon anledning att ge denna rätt till nominering. Reservation 8 vill att dessa ledamöter skall kunna adjungeras. I övrigt redovisas ett antal problem med den nuvarande ordningen. Enligt min mening är dessa betydligt överdrivna. De ledamöter som arbetsmarknadens parter nominerar spelar och har spelat en viktig roll i socialförsäkringsnämndernas arbete. De kunskaper som dessa ledamöter tillför arbetet är ovärderliga och skall självfallet utnyttjas även i framtiden. Reservation 9 vill att systemet med suppleanter i socialförsäkringsnämnderna skall vara kvar. Argumentet är att de små partierna riskerar att hamna utanför arbetet i nämnderna. Jag kan konstatera att frågan om suppleanterna har varit mycket omdiskuterad. Dock har utskottsmajoriteten funnit skäl att följa regeringens förslag. Regeringens främsta argument är att arbetet blir mer effektivt. Socialförsäkringsnämndernas ledamöter bör vidareutbildas för den kompetens och kunskap som erfordras för uppdraget, är kravet i reservation 10. I reservation 11 tas också utbildningen av föredragande tjänstemän upp. Enligt nuvarande ordning är det försäkringskassans styrelse som ansvarar för utbildning av både personal och förtroendevalda. Det är enligt min mening en rimlig och bra ordning, som bör behållas. IT-omställningen inför år 2000 tas upp i reservation 12. Det hävdas att regeringen inte tagit problemen med övergången till ett nytt sekel på tillräckligt stort allvar. I både propositionen och betänkandet redovisas de åtgärder som vidtagits samt de som planeras. Majoriteten i utskottet har därmed funnit att regeringen bevakat och bevakar frågan på ett godtagbart sätt. I reservation 13 anförs att förslaget om att arbetsskade och delpensionsförsäkringarna skall redovisas på statsbudgeten bör avslås. Uppfattningen är att socialförsäkringarna på sikt skall finansieras med försäkringspremier och vara fristående från statens budget. Utskottsmajoriteten är av en annan uppfattning och biträder därmed regeringens förslag. Frågan om finansiell samordning tas upp i reservationerna 14 och 15. Reservanterna vill permanenta den försöksverksamhet som pågått. I samband med behandlingen av budgetpropositionen hösten 1997 beslutade riksdagen om att en fördjupad samverkan mellan försäkringskassan, kommun, landsting och länsarbetsnämnd skall ske. Syftet var att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser för att bättre kunna stödja personer som behöver särskilda insatser. Då uttalade utskottet att det är angeläget att möjligheten till frivillig samverkan mellan berörda parter utifrån lokala förutsättningar och behov införs generellt. Denna fördjupade samverkan skall vara ett permanent inslag i verksamheterna. Det som måste vara utgångspunkten för samverkan är att människan sätts i centrum. Det avgörande för hur samverkan skall fungera och vilken nytta den skall göra är inte i första hand att mer resurser tillförs. Det handlar framför allt om att det fastställs gemensamma mål om samverkan för de berörda myndigheterna. Regeringen bör snarast återkomma med förslag om att företagshälsovårdens roll skall inrymmas i den finansiella samverkan, är kravet i reservation 16. Av propositionen framgår att regeringen bereder frågan och återkommer snarast möjligt. I reservation 17 krävs att regeringen kommer med förslag till bestämmelser som ger möjlighet till granskning och prickning av försäkringsläkare och försäkringstandläkare. Denna fråga har noga behandlats och ventilerats av utskottet förra året i betänkandet SfU12. En del är även redovisat i detta betänkande. Utskottsmajoriteten har inte ändrat uppfattning sedan förra året. Herr talman! Jag hemställer att kammaren beslutar bifalla hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande 8 och därmed avslår samtliga reservationer.

Herr talman! Av Sven-Åke Nygårds framställan att döma är allt så bra, så bra, och det man sade för några månader sedan har giltighet även i dag. Jag skall ta upp några frågor där vi har all anledning att vara ordentligt bekymrade. Flera talare har tagit upp den bekymmersamma situationen för försäkringskassan, att man helt enkelt inte klarar sina uppgifter. Då räcker det inte med vackra ord. Vi moderater anslog 200 miljoner av friska pengar för att temporärt klara situationen. Regeringen har nallat av rehabiliteringspengarna. Nu frågar jag: Kommer det en långsiktig lösning i vårpropositionen, Sven-Åke Nygårds? Det är livsviktigt för att försäkringen skall fungera. Vi hörde häromdagen att det blev rehabiliteringspengar över. Varför? Jo, därför att försäkringskassorna inte förmår klara de uppgifterna med alla de uppgifter vi tidigare har lagt på dem. Det här blir en ond cirkel. Regeringen kan alltså ta av de pengarna, och sedan blir rehabiliteringen ännu sämre för de sjuka människorna. Det här är helt otillfredsställande. LO-tidningen skrev häromdagen att det är rena lotteriet om man får en rehabilitering eller inte. Kanske skulle Sven-Åke Nygårds i alla fall lyssna på LO. Kommer det något förslag? Vad gäller FINSAM undrar jag om det egentligen är så att socialdemokraterna inte vill ha det samarbetet till stånd. Jag ställer den frågan. I det regleringsbrev som vi gick igenom i går har regeringen nämligen lagt till att samverkan inte får avse endast medicinsk rehabilitering. Varför då? Är det bara för att landstingen är allena saliggörande på det området?
Herr talman! Gullan Lindblad frågar om det kommer något i vårpropositionen. Det får vi se när vårpropositionen läggs fram. Vi får arbeta efter den ordning vi har och ta del av de förslag som kommer när de läggs fram. Gullan Lindblad påstår sedan att vi inte är för samarbete och samverkan. Det var det häftigaste påstående jag har hört i den här kammaren på bra länge. Det är självklart att vi verkar för att det skall samarbetas och finnas samverkan. Det står utom allt tvivel.
Herr talman! Upp till bevis! Varför har regeringen kommit med den extra brasklapp som icke finns i utskottets betänkande? Nej, egentligen är det ett halvhjärtat engagemang i den här frågan. Det är därför som man inte vill ta steget fullt ut. Jag vill också ta upp frågan om tillsättandet av arbetsmarknadens parter. Varför skall vissa ledamöter ha ett slags gräddfil in i beslutande organ, ledamöter som egentligen inte behöver stå som politiskt ansvariga? Jag är övertygad om att inte minst Socialdemokraterna har många LO-företrädare som kunde ges plats den politiska vägen, precis som sker i kommuner, landsting och riksdag. Här har vi alltså människor som bildar ett korporativt system. Vi vill icke ha det så! Är verkligen Sven-Åke Nygårds helt lugn när det gäller IT-systemen? Varför går Riksförsäkringsverkets generaldirektör ut med en så total uppgivenhet inför år 2000 och säger att man inte klarar detta? Därför får vi inte göra någon som helst förändring här i riksdagens kammare. Är inte Sven-Åke Nygårds beredd att åtminstone önska att regeringen kommer med en ordentlig redovisning om IT-systemen? Sedan år tillbaka vet vi ju att datasystemen inom försäkringskassan icke är tillfredsställande.
Herr talman! Jag har litet svårt att förstå upprördheten över att vi skall använda människor i socialförsäkringsnämnderna som verkligen kan problematiken. Det är ju en ordning som vi har haft under många år. Varför just nu denna upprördhet? Det har ju fungerat mycket bra. Mig veterligt har ingen haft anledning att klaga på dessa ledamöters deltagande i socialförsäkringsnämnderna. Här handlar det mer om grälsjuka än om att det skulle finnas en substans i det hela. När det gäller IT-systemen och 2000-talet kan jag säga att Riksförsäkringsverket faktiskt är en av de myndigheter som verkligen har pekat på problemen. Man har också vidtagit åtgärder. Det är klart att generaldirektören gick ut med en önskan och sade att det kanske vore bra om riksdagen inte fattar beslut som påverkar det här arbetet. Vid diskussioner med generaldirektören fick vi dock ganska klart för oss att fullt så allvarligt är det inte, även om det skulle vara lättare att komma till rätta med problemen om riksdagsbeslut inte fattas som påverkar nämnda arbete.
Herr talman! Sven-Åke Nygårds, vad är motivet för att man inte permanentar FINSAM-verksamheten? Socialdemokrater som haft försöksverksamhet har ju klart och entydigt sagt att detta inte är något att vänta på utan att det här systemet skall permanentas i hela landet. Det bör kunna inkludera sjukförsäkringspengarna. Vad är alltså motivet? Sven-Åke Nygårds säger att människan sätts i centrum men att det inte handlar om att skjuta till nya pengar. Vad säger då de människor i sjukhusköerna som i månader och år väntar på en operation - människor som har ett arbete att gå tillbaka till eller som är pensionärer och vill bli friska så fort som möjligt? Vad säger ni alltså till dem som skall stå där med sina bekymmer - med sin sjukdom och sina problem - och vänta därför att det inte behövs några nya pengar? Vi skall ju inte använda de pengar som finns, pengar som vi kan hitta i sjukförsäkringssystemet. Nygårds: Det blir mer effektivt med sju ledamöter och inga suppleanter. Men om de här ledamöterna inte kan komma, som Ragnhild Pohanka sade - de har ju också ett arbete att sköta och kan kanske inte dyka upp på varje sammanträde - blir det då mera effektivt med färre ledamöter? Det finns ju inga personliga ersättare att sätta in. Blir det verkligen effektivare? Förklara logiken i detta för mig! Jag förstår nämligen inte den logiken.
Herr talman! Sigge Godin tar upp FINSAM. I dag finns det ingenting som hindrar en samverkan utifrån det systemet, utan det är bara att sätta i gång. Det finns t.o.m. pengar. Sigge Godin ställer samma fråga som den som Ulla Hoffmann fick om sjukhusköerna. Vi har faktiskt anvisat ett antal miljarder som skall gå till vård och omsorg och som givetvis kommer att påverka även sjukhusköerna. Frågan är väl i stället var Folkpartiet står i det avseendet. När det gäller antalet ledamöter i socialförsäkringsnämnderna kan jag peka på att regeringen har redovisat att man anser att arbetet i nämnderna blir effektivare; detta utifrån studier av hur nämnderna i dag fungerar. Jag tror att de problem som Sigge Godin målar upp är överdrivna. Jag tror nämligen att de här nämnderna kommer att fungera mycket bra även i framtiden, utan suppleanter.
Herr talman! Jag börjar med frågan om nämnderna. Sven-Åke Nygårds sade till Gullan Lindblad att ingen har klagat på de ledamöter som tidigare suttit med. Jag vill återge vad som här har sagts: Av propositionen framgår också att ledamöterna i socialförsäkringsnämnderna inte alltid är väl införstådda med sin roll och vet vilket ansvar som åvilar dem. Den kritiken har framförts av Sven-Åke Nygårds egen regering. Skall vi inte ta det ad notam och försöka åstadkomma något som är bättre i stället för att göra en halvmesyr? Var Folkpartiet står i sjukförsäkrings och sjukvårdsfrågor framgår av ett antal rejäla motioner. Det är bara att läsa innantill. Vi vill på olika sätt tillföra pengar men vi tycker inte att det räcker. Därför vill vi aktivera sjukförsäkringsmedlen, som vi säger. Det är nämligen bra att skjuta till nya pengar. Inför valrörelsen är det ett bra löfte och besked till hela svenska folket att sjukvården har de pengar som den behöver. Några nya pengar behöver alltså inte skjutas till. Om regeringen och övriga socialdemokrater står bakom det, så är det ett utmärkt besked till svenska folket. Vi andra konstaterar att människor står i kö och väntar. De får inte den vård och den omsorg som de så väl behöver. Socialdemokraterna däremot tycker inte att det råder brist på pengar, framför allt inte i sjukvården. Är det sant?
Herr talman! På Sigge Godin låter det som att de miljarder som skall satsas på vård och omsorg fram till år 2000 inte betyder någonting. I stället skall det till andra, folkpartistiska, pengar som skall göra susen. Jag vill nog påstå att de satsningar som framöver kommer att göras också påverkar vården, omsorgerna och, framför allt, köerna.
Herr talman! Jag tog i mitt huvudanförande upp den undersökning som Riksförsäkringsverket har gjort när det gäller handläggningen av ärenden hos försäkringskassorna. Självfallet är det ett allvarligt fel när man konstaterar att det har blivit fel i handläggningen i nästan 10 % av ärendena. Vad är det socialdemokratiska receptet? Vad vill ni socialdemokrater göra för att lösa problemet och komma till rätta med arbetssituationen på försäkringskassorna? Ytterst är det ju människorna som drabbas av detta; för att inte tala om hur de har det som arbetar på försäkringskassorna, hur pressade de är och hur dåligt de många gånger mår.
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande är vi överens om att vi givetvis skall göra någonting åt arbetssituationen ute på försäkringskassorna. Det är uppmärksammat. Problemet är att försäkringskassorna har drabbats, precis som nästan all annan verksamhet, av de besparingar som vi har tvingats att göra. Min blygsamhet förbjuder mig att resonera om vad det beror på. Jag bara konstaterar att vi under de senaste åren tvingats genomföra besparingar som även har drabbat försäkringskassorna. Apropå detta med fel vid handläggningen vill jag bara erinra - det är inget försvar - om att försäkringskassorna handlägger en oerhörd mängd av ärenden och att det är en oerhörd massa pengar som går genom försäkringskassorna. Ett och annat fel är kanske inte så förvånande, även om det kanske är fler fel nu när man har en ansträngd arbetsorganisation.
Herr talman! Sven-Åke Nygårds säger att vi är överens om att vi skall göra någonting. Men vi får inte veta ett dugg om när eller vad, inget besked. Sven Åke Nygårds har inte heller kunnat förutskicka att det kommer något besked under våren. Den socialdemokratiska hållningen är att någonting behöver göras, t.o.m. att någonting skall göras. Men vi får inga besked om när, vad eller hur. Det betraktar jag som ett ickebesked. Jag måste säga att jag är oerhört förvånad över kommentarerna kring handläggningsfelen. Visst är det oerhörda mängder av ärenden som försäkringskassorna hanterar. Det är självklart att det inte kan göras utan att det blir något fel. Jag tillhör ett parti som i principprogrammet har inskrivit den mänskliga ofullkomlighetsprincipen. Vi människor blir aldrig ofelbara. Det är inte detta det handlar om. Det är den stora mängden. Vi talar inte i fasta tal om att det är si eller så många ärenden där det blir fel utan om procentsatser, alltså andelen ärenden som blir fel. Nästan 10 % kan vi väl aldrig acceptera!
Herr talman! I propositionen föreslås att SOSAM samverkan skall ske som försök, men med möjlighet för fler kommuner att vara med i försöken. Jag har svårt att förstå varför inte socialdemokraterna kan ge dem rätt att samarbeta, varför de inte ger ett generellt tillstånd till permanent samverkan. Varför denna rädsla för utökad samverkan?
Herr talman! Jag får bara upprepa vad jag sade tidigare, att det finns alla möjligheter till samverkan enligt de beslut som redan är fattade. Det är bara att sätta i gång. Jag förstår inte problematiken.
Herr talman! Nu talar vi inte om samma verksamhet. Det förra gällde FINSAM. Där har vi ett generellt tillstånd att samverka, men inte när det gäller SOSAM-verksamheten. Det är där vi från Centerpartiet vill ha ett generellt tillstånd. Vi måste kunna lita på att de som jobbar ute på dessa verksamheter gör ett bra arbete, för den enskildes bästa och för att spara på de gemensamma resurserna.

Herr talman! Om vi slår upp s. 9 i betänkandet kan vi läsa att utskottsmajoriteten tycker att svensk alkoholpolitik bygger på en väl avvägd kombination av höga skatter, restriktioner, alkoholförebyggande insatser och behandlingsinsatser men att Sveriges anslutning till EU ändrat förutsättningarna för att driva denna traditionella alkoholpolitik. Därmed börjar vi nästan tro att om det inte varit för EU hade det inte funnits några problem kring alkohol och alkoholpolitik i Sverige. Så är det dock inte. Det vi kallar traditionell svensk alkoholpolitik har tvärtom länge levt under förutsättningar som gör den ineffektiv och otidsenlig. EU-medlemskapet och internationaliseringen av samhället är bara något som tydliggör detta. I själva verket har politiker och alkoholbyråkrater på olika nivåer länge levt i en illusion som de flesta svenskar faktiskt lätt genomskådar. Den illusionen går ut på att tro att varje gång man höjer skatten och varje gång man reglerar litet mer dricker svenskarna mindre. Och det kan väl stämma om man bara är intresserad av de officiella siffrorna. Men om en nedgång i de officiella siffror, som anger hur mycket alkohol som säljs via Systembolaget och hederliga krogar, bara ersätts av minst samma ökning av farlig hembränd, smugglad och teknisk sprit har vi faktiskt inte uppnått någonting. De enda som tjänar på denna piruett är kriminella krafter som därmed kan skära guld med täljkniv genom att få sälja svartsprit till snart sagt var och varannan i vanliga fall hederlig svensk. Förutom att avsedd effekt inte uppnås sänker man den allmänna moralen genom den här politiken. Den av etablissemanget så omhuldade totalkonsumtionstanken är felaktig, eftersom den på något sätt bygger på att allt bruk av alkohol är fult och skadligt och att det därmed inte spelar någon roll vem eller vilka som minskar sitt drickande - bara vi får ned landets totalkonsumtion. För mig är det en väldigt stor skillnad på om det är familjen Svensson som drar in den där enda flaskan rött till söndagsmiddagen eller om det är kvinnan med ordentliga alkoholproblem som gör det. Om medlet för att få ned konsumtionen är högre priser och regleringar förstår man ganska lätt vem det är som först drar ned på konsumtionen. Inte är det kvinnan som har utvecklat ett så starkt beroende att spriten är viktigare att lägga tid, pengar och kraft på än allt annat. Nej, i stället är det givetvis den normalbrukande familjen som ser att pengarna i stället måste gå till något nödvändigt i hushållet. Det är helt klart att det är överkonsumtionen av alkohol som för med sig stora sociala och medicinska problem. Kostnaderna för hela samhället är mycket höga och lidandet för alkoholister och deras anhöriga stort. Barn till missbrukare är särskilt utsatta. Vi vet att missbruket har en mycket stark koppling till våld, andra former av brott och olyckor. Det är mot den bakgrunden viktigt att minska alkoholkonsumtionen, men just den del av konsumtionen som kan betraktas som missbruk. Enligt min och moderaternas mening har fixeringen vid totalbruket länge lett till felaktiga prioriteringar och åtgärder. I utskottsmajoriteten finns tyvärr ingen som helst vilja att lyssna till forskning och erfarenheter som på något sätt ifrågasätter den gängse svenska alkoholpolitiken. Annars finns det en hel del att hämta för den som vågar ifrågasätta sina ingångna åsikter, som t.ex. i en ny bok under redaktörskap av f.d. chefen för alkoholprevention på WHO. Där ifrågasätter 28 författare totalkonsumtionsmodellen på bred front. Det konstateras att det nu är tid att gå från ambitionen att sänka den totala konsumtionen till att i stället se på individuella sätt att hantera alkohol. Även denna gång vill jag påminna om vad som hänt i den kanadensiska delstaten Quebec, där en kraftig liberalisering av alkohollagarna kombinerats med ett omfattande upplysningsarbete och lett till minskad konsumtion. Varför vågar så få politiker i Sverige erkänna dessa och liknande erfarenheter? På något sätt måste även Sverige och de som bor här kunna få ett mer avspänt förhållande till alkoholen. I dag är det hysteriskt åt alla håll - alltifrån de politiker som hela tiden vill stoppa och reglera mera till de tonåringar och även vuxna som blir som tokiga så fort det närmar sig fredagskväll eller utlandsresa och därmed mycket alkohol. Det här måste ändras! Vi måste ha en alkoholpolitik som bygger på att det är skillnad mellan normalt bruk och missbruk och som informerar människor om faror med missbruk på ett sätt som visar respekt och tillit till individens möjlighet att ta till sig vetenskapliga fakta i stället för att uppfattas som förmyndaraktigt. Det verkade faktiskt som om ett uns av insikt om allt detta hade infunnit sig när socialministern meddelade att ett förslag om lördagsöppet på Systemet skulle komma i mars. Detta hade varit ett mycket litet steg i liberaliserande riktning, men ändå ett tecken på att man är beredd att betrakta svenskarna som något mer vuxna. Nu har vi dock fått beskedet att inte ens detta steg tas, åtminstone inte på ett tag. Varför? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 under mom. 1, eftersom de tankar som där anges är grunden för alla våra ståndpunkter kring alkoholen. Det är också framför allt dem som jag har uppehållit mig vid under de här minuterna. Men givetvis står vi som vanligt bakom alla våra sedan tidigare väl kända ståndpunkter som redovisas i reservationer kring t.ex. För som socialminister Wallström har deklarerat: Vi kan inte ha en alkoholpolitik som folk hånflinar åt!

Herr talman! Så gott som all forskning, både inhemsk och utländsk, bekräftar att det finns ett klart samband mellan den totala alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna. Det är också därför som WHO har satt upp målet om en minskning av totalkonsumtionen med 25 % fram till år 2000. Så länge det underlaget är det som vi politiker har att utgå ifrån är det ganska naturligt att vi också använder detta som grund för den alkoholpolitik som vi bedriver. Vi politiker kan naturligtvis ha egna filosofier och bedriva våra egna forskningar, men ytterst är vi ändå hänvisade till den kompetens som finns etablerad på det här området och den internationella kompetens som framför allt WHO besitter. Så länge det inte finns någon väg eller metodik för att med säkerhet komma åt det som Annika Jonsell här kallar för överkonsumtion, så länge måste vi arbeta efter totalkonsumtionsprincipen som det grundläggande för vår alkoholpolitik. Skall man då kunna minska totalkonsumtionen gäller det naturligtvis att rikta sig till dem som ännu inte har börjat att bruka alkohol. Jag tänker då på ungdomarna. De insatser som vi bör inrikta vår alkoholpolitik på bör vara att försöka att hitta metoder för att få ungdomen att senare göra sin alkoholdebut eller att i bästa fall helt och hållet avstå. Det är riktigt som har sagts in andra sammanhang att vissa av de alkoholpolitiska instrument som vi har använt oss av har blivit trubbigare genom de internationella villkor som vi i dag arbetar under. Skatteinstrumentet är ett sådant instrument. Desto viktigare är det då att vi använder de instrument som vi fortfarande förfogar över, att vi inte avhänder oss dem utan i stället försöker att göra dem vassare. Lagstiftning handlar inte bara om att reglera villkoren för människor. Det handlar också om att påverka de attityder som finns till olika saker i samhället. Vi lagstiftar på en mängd olika områden för att markera att samhället inte accepterar vissa företeelser. Att genom lagstiftning markera i alkoholfrågor är ju en sak som långsiktigt påverkar attityderna hos människor. En liberal alkoholpolitik innebär naturligtvis en liberalare syn på alkoholfrågorna samtidigt som en restriktiv alkoholpolitik leder till att attityderna blir mer restriktiva till alkoholkonsumtion. Därmed inte sagt att man skall göra det svårt eller omöjligt för de människor som vill använda alkohol. Det är ju inte det som det går ut på. Vuxna människor som anser sig ha anledning att dricka alkohol har naturligtvis all rätt i världen att göra det. Men från samhällets sida handlar det om att försöka att minska totalkonsumtionen, och då med inriktning på ungdomar. Ett instrument som vi har är det detaljhandelsmonopol som Systembolaget har. Vi bör slå vakt om detta, i alla fall så länge som vi inte är helt säkra på att det inte innebär nackdelar från alkoholpolitisk synpunkt. Man kan inte säga att det inte finns några sådana nackdelar. När det gäller tillgängligheten för ungdomar är det viktigt att vi på olika sätt försöker att vässa de instrument som vi har. En tillgänglighetsfråga är bl.a. detta med alkoläsken som tas upp i detta betänkande. Alkoläsk är ju ett exempel på en typ av alkohol som egentligen inte har något annat syfte än att locka fler unga människor att börja dricka alkohol. Jag tycker att regeringen har agerat starkt i den här frågan. Socialministern har klart sagt hur hon ser på alkoläsken. Av betänkandet framgår det också tillräckligt tydligt vad som skall gälla här. En annan fråga gäller folkölet. Vi från Centern anser att reglerna bör vara restriktivare för försäljning av folköl. Man bör ha tillstånd för att få sälja folköl. Det skall inte vara bara som nu att rätten att sälja livsmedel räcker som tillstånd att sälja folköl. Den tredje saken som det är viktigt att göra någonting åt är hembränning och illegal alkoholhantering. Det görs också en hel del på det området, vill jag påstå. Så mycket som man med nuvarande ramar kan göra gör man ju också. Naturligtvis skulle reglerna kunna skärpas ytterligare, men i dagens läge har vi nog kommit så långt som vi kan med de medel som vi förfogar över. Mot bakgrund av vad jag här har sagt vill jag yrka bifall till reservation nr 11. I övrigt står jag bakom hemställan i betänkandet.
Herr talman! Roland Larsson sade att vi politiker måste hålla oss till det som erkända internationella organ säger och till erkänd forskning. Det är just därför som jag vänder mig emot att vi i Sverige så ofta avfärdar en viss del av den erkända forskningen, dvs. den som på något sätt motsäger den svenska alkoholpolitiken medan vi anammar bara den andra delen. Det är ett ovetenskapligt förhållningssätt. Roland Larsson säger vidare att vi skall hålla oss till det som WHO anser att vi skall göra och till det som enligt WHO är riktiga åtgärder. WHO:s tanke om att länder skulle kunna kämpa för att sänka sin totalkonsumtion med 25 % var avsedd för länder som hade en alkoholkonsumtion på över tio liter per invånare, dvs. inte alls ett sådant land som Sverige. Man tyckte tvärtom att det inte fanns anledning för länder med en konsumtion på under tio liter per invånare att anamma en sådan princip. I Sverige var inte den totala konsumtionen problemet utan tvärtom det sätt som svenskar har att dricka, allt enligt Jens Hannibal som ledde arbetet med att utarbeta riktlinjerna.

Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att man är öppen för ny forskning. Självklart skall man vara det. Någonting som i allra högsta grad gäller för det utskott som vi representerar är att man skall kunna ta till sig nya forskningsresultat. Men man kan för den skull inte anamma ny forskning direkt och förkasta den som redan finns så där rätt upp och ned bara för att Moderata samlingspartiet har bestämt sig för det. Litet mer måste man försöka ha att stå på. Det är heller inte helt tillräckligt, Annika Jonsell, därför att även om man anammar den forskning som tyder på att totalkonsumtionen inte har den betydelse som vi har trott, uppstår ju frågan hur man i så fall angriper problemet. Det har ni faktiskt ingen lösning på. Det är fråga om att veta både om och hur.
Herr talman! Jo, Roland Larsson, det har vi visst en lösning på. Det är det som jag försöker beskriva i varje debatt. Man kan t.ex. följa det mycket framgångsrika exemplet i Québec, där man har kombinerat stora liberaliseringar av politiken med ett bra upplysningsarbete och därmed nått önskat resultat. Fortfarande tycker jag att om man, som Roland Larsson gör, anger WHO:s riktlinjer som något slags bibel som man verkligen skall följa, får man ju ta hänsyn till vad det var som WHO från början sade. WHO angav faktiskt att det var för länder som hade en väldigt hög konsumtion per invånare som detta vore den rätta åtgärden. Det finns ingen grund för att utifrån deras arbete säga att Sverige skulle göra någonting liknande, att det vore det rätta sättet att komma till rätta med vår sorts alkoholproblem.
Herr talman! Jag tror att man skall vara försiktig innan man överför enskilda försök eller liknande som har gjorts på andra håll i världen. Detta med alkoholkonsumtion är ju en fråga som i väldig hög grad ansluter till kultur, synsätt osv. För att vi skall kunna låta oss övertygas om att tillämpa en annan alkoholpolitik, bör vi nog ha grunden lagd i vårt eget land till att börja med. Den grunden har vi inte, särskilt inte då det fortfarande är så många som hävdar att totalkonsumtionen har betydelse. Oaktat om det nu skulle vara så som Annika Jonsell säger, att det inte finns skäl att anta att totalkonsumtionen har så stor betydelse som vi har trott förut, syftar ändå de åtgärder som vi vidtar i väldigt hög grad till att komma åt det som är problematiken. Att rikta sina insatser mot ungdomen är ju en metod som man måste använda sig av även enligt den modell som Annika Jonsell och kompani skulle vilja arbeta efter. En del av åtgärderna är inte fel bara för att de råkar utgå från totalkonsumtionsprincipen. Utgångspunkten kan man möjligen ha olika åsikter om. Men åtgärden i sig måste ju vara densamma, oavsett vilken modell man utgår ifrån.

Herr talman! Trots de senaste inläggen här, eller kanske just beroende på dem, vill jag börja med att deklarera att Folkpartiets uppfattning är att vi skall ha en restriktiv alkoholpolitik. Det innebär ett bibehållet detaljhandelsmonopol för alkohol och en hög skatt på alkoholhaltiga drycker - detta just för att minska den totala alkoholkonsumtionen. Utskottets majoritet delar denna uppfattning, och jag kan konstatera att det i betänkandet råder en ganska stor enighet om inriktningen på alkoholpolitiken. I vissa avseenden har Folkpartiet förslag som går litet längre än utskottsmajoritetens. Det är dessa som jag nu tänker ta upp. Vi anser att det behövs mer forskning och statistik i det alkoholpreventiva arbetet. Det behövs mer kunskap om vilka som är riskindivider och om bästa sättet att arbeta preventivt. Det behövs forskning kring användning av och risker med nya alkoholdrycker. Det krävs också mer forskning om alkohol och våld. Vi vet att ca 70 % av våldsverkarna är påverkade av alkohol. Vad vi inte vet är varför en del personer blir våldsbenägna under alkoholpåverkan, medan alkohol för de flesta människor verkar dämpande. Utskottsmajoriteten delar visserligen inställningen i vår motion om mer forskning och hänvisar till Alkoholforskningsutredningens förslag om att tillskapa ett nationellt centrum för alkoholforskning, vilket nu förbereds. Universitetsstyrelsen vid Stockholms universitet har beslutat att inrätta ett centrum för socialvetenskaplig alkohol och drogforskning. Vi tycker också att detta är bra men skulle vilja att en särskild tjänst inrättades för forskning kring kvinnor och alkohol. Angelägna områden är bl.a. forskning inriktad på förebyggande insatser och utvärdering av vård och behandling för kvinnor. Vi föreslår också att en gästprofessur inrättas vid Folkhälsoinstitutets alkoholforskningscentrum för en tid om förslagsvis 3-6 år. Herr talman! Utskottet har nyligen behandlat ett stort antal motioner om olika alkoholförebyggande insatser, bl.a. om en nationell ledningsgrupp för alkohol och drogförebyggande arbete och om att samarbete bl.a. skall ske med olika branschorganisationer. Det finns i dag en drogpolicy utvecklad på många större företag. Situationen på småföretagen är däremot sämre. Det innebär negativa konsekvenser både för den enskilde och för företaget i form av arbetsbortfall, olycksfallsrisker m.m. Vi tycker därför att det är viktigt att Folkhälsoinstitutet, Alnarådet m.fl. arbetar för att nå även dessa små företag med information och kunskap om alkohol och droger i arbetslivet. Den stora faran med alkoläsk är att barn och ungdomar på ett mycket försåtligt sätt kan lockas till ett beroende av alkohol, eftersom de inte ens känner till att det är alkohol de dricker. Systembolagets beslut att inte sälja alkoläsk med hänvisning till dess skaderisker särskilt för barn och ungdomar godtogs inte av Alkoholsortimentsnämnden. Man ansåg att beslutet utgjorde ett handelshinder enligt Romfördragets artikel 30. Vi tycker ändå att EG-domstolen borde pröva om Systembolaget har rätt att ta bort drycken från sitt sortiment. Det borde vara möjligt att få en tolkning här. Flera avgöranden under senare år visar att EG domstolen har blivit alltmer benägen att acceptera nationella regler som inte begränsar tillgängligheten till marknaden för utländska produkter i större utsträckning än för nationella produkter. Därför anser Folkpartiet att Systembolaget bör ges möjlighet att överklaga Alkoholsortimentsnämndens beslut. Herr talman! Hembränningen är ett stort hot mot folkhälsan. Särskilt alarmerande är den ökande konsumtionen av hembränd sprit bland ungdomar. Dessutom har det under senare tid kommit rapporter om framför allt ungdomar som druckit förorenad etylalkohol eller metanol och därvid blivit mycket sjuka. Även dödsfall har inträffat. En del av denna alkohol är avsedd för helt andra ändamål och finns lättillgänglig på bensinstationer. Annan alkohol har gjorts tillgänglig på illegal väg, som hembränd alkohol och smuggelsprit. Okunskap om riskerna hos dem som dricker dessa alkoholsorter kan ligga bakom det som har inträffat. Folkpartiet anser att en upplysningskampanj om riskerna snarast måste genomföras för att förhindra att fler människor drabbas. Herr talman! Folkpartiet instämmer alltså i en stor del av det som finns i utskottets betänkande, men vi hade några invändningar som jag har redogjort för. Jag yrkar nu bifall endast till reservation nr 9 under mom. 5 men står naturligtvis bakom samtliga av

Herr talman! Först har jag några kommentarer till Annika Jonsells inlägg. Det höga priset på alkohol tror jag är viktigt för att göra alkoholen svåråtkomligare för ungdomen. Och jag tror aldrig att man med prissättning, genom att sänka priset, kan konkurrera med den illegala verksamheten: hembränt eller smuggelsprit. De som säljer sådan sprit kommer alltid att kunna sätta ett pris som är lägre. När det gäller lördagsöppet tycker jag att det är bra att vi inte kommer att pröva detta. Jag tror att de flesta skulle tycka att det vore bra och trevligt. Men av solidaritet med dem som har spritproblem kan det vara bra att ha stängt även på lördagarna. Herr talman! Alla är vi överens om att alkoholen är ett mycket stort samhällsproblem. Det är många som tycker att det är bra att Sverige ställt sig bakom WHO:s mål om att minska alkoholkonsumtionen med minst 25 % under tiden 1980-2000. Problemet är att det inte finns något som tyder på att vi skulle kunna ha en möjlighet att komma i närheten av det målet. Många av de beslut som fattats under de senaste åren motverkar drömmen om ett kraftigt minskat alkoholberoende eller en kraftigt minskad alkoholkonsumtion. ANT-undervisningen i skolorna skulle kunna vara betydligt bättre än den är i dag. Tillstånd för försäljning av folköl har under senare år slopats. Vi har fått generösare regler för hur länge restauranger kan servera alkohol. Kommunerna är många gånger mycket generösa vid tillståndsgivning när det gäller alkoholförsäljning på matställen och i öltält vid sommarfester. I och med EU-medlemskapet och neddragningarna inom tullens verksamhet har flödet av legal och illegal alkohol från EU-länderna ökat. Den illegala alkoholen från näraliggande länder har också ökat markant. Till detta skall läggas att det är lätt för ungdomar att komma över hembränt. Det har olika enkäter bland ungdomar visat. Langningen uppfattas inte som något allvarligt brott. Herr talman! I det här betänkandet står jag bakom ett flertal reservationer. En del kommer från egna motioner. I några fall har jag skrivit ihop mig med andra partier som haft närstående yrkanden. Det finns också reservationer med yrkanden från en flerpartimotion som undertecknats av ledamöter från samtliga partier utom Moderaterna. I en reservation har jag hängt på en kd-reservation med krav på en utvärdering av vilka åtgärder som vidtagits och av hur långt Sverige har kommit för att nå målet med 25 % minskning av alkoholkonsumtionen. Reservation 5 tar upp behovet av bättre information för att få exempelvis ungdomar och gravida kvinnor att avstå från alkohol och att det behöver skapas alkoholfria miljöer. Vi pekar också på behovet av gedigna kunskaper om alkohol och droger för lärare och andra som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar. Jag delar den oro som finns när det gäller att folkölet kan vara inkörsport till ett mer utvecklat alkoholbruk bland ungdomen. Det finns mycket som talar för det. Tillgången till folköl är i dag nästan obegränsad. Det minsta vi kan göra är att åtminstone försöka begränsa tillgängligheten. Därför bör tillståndsplikten för försäljning återinföras. Risken att få tillståndet indraget kommer med all säkerhet att medföra att många försäljningsställen skärper sin kontroll när det gäller åldersgränsen. En annan viktig fråga är den illegala alkoholhanteringen. Här måste det verkligen till kraftåtgärder. Det behövs kraftåtgärder mot hembränningen, smugglingen och langningen. Det duger inte att bara prata om åtgärder. Det bör ske någonting omedelbart. Vi måste t.ex. få en sådan tillsyn i hamnarna att fartyg som ligger inne inte fungerar som extra spritbutiker utan åldersgräns. Vi måste vidare få en attitydförändring när det gäller langningen. Efter vad jag förstår är det inte alltid som polis och åklagare ser så allvarligt på de brotten. Det borde också bli en straffskärpning - speciellt när det gäller överlåtelse av alkohol till underåriga. Herr talman! I det här betänkandet står jag bakom reservationer om inriktningen av alkoholpolitiken, alkoholförebyggande åtgärder, marknadsföring, försäljning av folköl, servering av alkoholdrycker, illegal alkoholhantering och åldersgräns. Jag yrkar bifall till reservation 11 om försäljning av folköl.

Herr talman! Eftersom Thomas Julin direkt kommenterade vad jag sade, vill jag gärna försvara våra tankar. En kommentar gällde det här med att de höga priserna är nödvändiga för att göra spriten svåråtkomlig för ungdomar och att den legala spriten ändå inte kan konkurrera med den illegala. Det är säkert så att den legala spriten aldrig kan få lika lågt pris som den illegala. Men genom att skillnaden är så enormt stor, finns det enorma vinster att göra för dem som faktiskt vill handla med illegal sprit. Därför blir också marknaden för, och tillgången till, sådan sprit så enorm. Dessutom gör den här stora skillnaden i fråga om vad det kostar att moralen faktiskt sjunker hos människor. De som tidigare avstått från att handla illegalt, eftersom skillnaden inte varit så stor, gör faktiskt detta nu. Det kostar så väldigt mycket att handla annars. Sedan gäller det lördagsöppet. Thomas Julin tyckte att det var bra att vi behåller lördagsöppet av solidaritetsskäl. Vi kan titta på vår granne Finland. Där öppnade man faktiskt för ett tag sedan på lördagar igen efter att ha haft lördagsstängt en tid. Man har inte märkt någon större skillnad i konsumtion. Nu överväger man t.o.m. att öppna på söndagar och på kvällar i grannlandet Finland. Slutligen vill jag bara säga igen, eftersom Thomas Julin hänvisar till WHO:s mål om att sänka totalkonsumtionen med 25 %, att vi måste sluta att felaktigt hänvisa till dessa WHO-riktlinjer. Avsikten var som sagt aldrig att länder som Sverige, med så pass låg total konsumtion, skulle följa det här målet.

Herr talman! Jag håller givetvis med om att polis och rättsmyndigheter måste bekämpa illegal verksamhet. Men man kan aldrig bortse från att det kan vara stor skillnad mellan människors rättsmedvetande och de lagar, regler och skatter som vi har på alkoholområdet i Sverige. Om det skiljer sig mycket mellan dessa två saker, så sjunker faktiskt människors motvilja mot att handla illegal sprit. Det motverkar faktiskt de syften som de höga skatterna och regleringarna är till för.

Herr talman! Alkoholen är vårt lands största medicinska och sociala problem. Den är orsak till många sjukdomar. Den ger också olika skador där vi vet att alkoholen är en viktig orsak. Vi vet också att alkoholen är en utlösande faktor vid våld. I tre av fyra våldsbrott är alkohol den utlösande faktorn. Det betyder att man inte kan diskutera våldsprevention utan att innefatta alkoholpolitiken. Trots det pratas det alltför sällan öppet om alkoholproblem och missbruk. Tystnaden kring alkoholproblemen kan leda till att skadorna bagatelliseras. Det ingen pratar om finns inte. Verkligheten är att missbruket har stor utbredning i vårt samhälle. Var sjunde svensk man och var tjugonde kvinna dricker under någon period av livet så mycket att det allvarligt hotar deras hälsa. Uppskattningsvis finns det ca 300 000 alkoholmissbrukare i Sverige. Det är inte bara missbrukaren som drabbas utan även hans eller hennes partner, barn, arbetskamrater och vänner. Runt varje alkoholmissbrukare finns det vanligen fyra till fem personer som direkt påverkas av drickandet. Det har uppskattats att det finns minst 100 000 missbrukare som lever tillsammans med sina barn. Det skulle innebära att ca 175 000-200 000 barn under 18 år lever i familj med missbruk. Barnen drabbas hårt, och i regel vågar de inte prata med någon utomstående om förälderns missbruk. De vill skydda föräldrarna. Därför finns det risk för att skadorna blir stora innan någon utanför hemmet upptäcker missbruket. Herr talman! Jag tycker att den här sociala kartläggningen är viktig att ha med. Det är ofta så att man tror att det enbart är den person som missbrukar som drabbas. Men vi vet att det är många andra. En annan sak, herr talman, som jag tycker är väldigt allvarlig är att alkoholdebuten sker allt längre ned i åldrarna. Det är numera inte ovanligt att debuten sker redan i 10-13-årsåldern. Dessa barn vet man riskerar att bli storkonsumenter längre fram i livet. Eftersom kroppen inte är färdigutvecklad tål den inte alkohol, och på så sätt riskeras skador även i den fysiska utvecklingen. Det som dock är huvudfrågan och som borde ges mer uppmärksamhet är varför ett litet barn börjar bruka alkohol. Det finns säkert flera orsaker, och det finns alla skäl att lyfta fram familjens ovärderliga roll för barnen. Vad barn saknar mest i dag är mer tid med vuxna och då främst föräldrarna. Därför anser vi att en satsning på familjen är en stor och viktig hälsofråga. Det är också allvarligt att alkohol är inkörsport till narkotika. Knappast någon lär pröva narkotika nykter. Allt oftare ser vi också människor som är blandmissbrukare. De konsumerar vad som finns tillgängligt, huvudsaken är berusningen. Resultatet blir ett okontrollerat beteende som ofta slutar med våld och annan kriminalitet. För att driva en effektiv narkotikapolitik krävs därför att man ser sambandet och inkluderar alkoholen, och tvärtom. Sedan länge förs det statistik över totalkonsumtionen i landet. Den statistiken har varit värdefull eftersom resultaten har legat till grund för det förebyggande arbetet. Herr talman! Den senaste tiden har dock allt fler varit tveksamma till riktigheten i statistiken. Det smugglas in stora mängder illegal sprit från andra länder. Samtidigt har hembränningen av allt att döma ökat dramatiskt. Svensken konsumerar betydligt mer alkohol än vad som syns i offentlig statistik. Vi kristdemokrater anser att arbetet mot illegal sprithantering måste intensifieras. Missbrukets orsaker skiftar. Därför finns det och behövs det olika former, metoder och synsätt för att förebygga alkoholmissbruket. Vi kristdemokrater anser att särskild vikt bör läggas vid att utarbeta vårdprogram för olika grupper beroende på deras alkoholmönster, missbrukets grad, social livsföring och bakgrund. Det behövs vårdinstitutioner, vilka tyvärr är sällsynta i dag, och öppenvårdsteam som inriktar sig på grupper i riskzonen. Ett minimikrav i det alkoholförebyggande arbetet är att på alla nivåer sträva efter alkoholfria zoner. Det gäller på jobbet, under uppväxttiden, i trafiken och under graviditeten. Det skulle vara bra, herr talman, om Sveriges riksdag kunde vara överens om att dessa fyra områden skall vara vita zoner. Under många år har man i riksdagsmotioner tagit upp vikten av att ANT, alkohol-, narkotika och tobaksutbildningen, måste fungera i skolan. Vi kristdemokrater ser med oro på att ANT-undervisningen kommit på undantag i många skolor under senare år. Skolan har ett ansvar i det förebyggande arbetet. Enligt vår åsikt måste varje skola utveckla ett handlingsprogram för elevarbetet med hälsofrågor där ANT skall ges en framträdande roll. Det är viktigt att utnyttja den kunskap som finns i ideella organisationer. Det finns utmärkt informationsmaterial och kvalitativt goda metoder som utvecklats bl.a. i nykterhetsrörelsen. Vi anser att det är nödvändigt att skolan åläggs att förbättra skolornas ANT-undervisning. För att detta skall bli verklighet krävs mer resurser, och vi har också avsatt ytterligare 20 miljoner i vår motion. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att det är väldigt viktigt att även alkoholprodukter förses med varningstexter. Det är oerhört viktigt att det finns en information så att den som handlar varorna vet vid vilka tillstånd det är särskilt farligt. Självfallet står vi bakom alla de reservationer där vi är med, men för tids vinnande yrkar jag bara bifall till reservationerna 2 och 5.

Herr talman! Till detta betänkande har fogats 16 reservationer. Låt mig redan nu yrka avslag på dessa och bifall till betänkandet. När allmänheten ser att det finns 16 reservationer är det inte konstigt om man tror att det råder stor oenighet i den här kammaren när det gäller alkoholpolitiken. Men så är det inte. Det finns en bred majoritet för de grundläggande principerna. Det är bara moderaterna som skiljer ut sig från majoriteten i denna kammare. Låt mig kommentera en del av det som skiljer oss åt. När det gäller inriktningen av den svenska alkoholpolitiken har moderaterna en helt annan uppfattning än övriga partier. Moderaterna tror inte på den s.k. totalkonsumtionsmodellen, vilken innebär att ju mer man dricker och ju fler som dricker desto fler kommer att drabbas av alkoholproblem och alkoholrelaterade sjukdomar. Detta är ett faktum som de flesta i västvärlden ställer upp på och som styrks av en majoritet av expertisen på området. Moderaternas inställning är att man enbart skall koncentrera resurserna på dem som redan har blivit drabbade, de s.k. missbrukarna. Enligt min uppfattning har alla konsumenter av alkohol börjat som vanliga måttlighetskonsumenter men trappat upp sitt intag, och på det sättet har det lett till ett missbruk. Det är helt klart och belagt att om man minskar tillgängligheten och bruket i samhället för alla medborgare leder det till att ett mindre antal råkar illa ut. Detta visar forskning över hela världen. Jag tycker att alla borde ta alkoholfrågorna på största allvar eftersom det är den drog som drabbar de flesta medborgarna. Jag tänker då inte enbart på alkoholkonsumenter som drabbas av alkoholrelaterade sjukdomar utan också på familjerna, på nära anhöriga och på andra oskyldiga i samhället som råkar ut för våld och lidande genom alkoholen. Låt mig påpeka att jag inte påstår att moderaterna vill ha våld i samhället eller att oskyldiga skall lida, men det är för mig och säkerligen också för en majoritet i denna kammare viktigt att vi är överens om grundläggande uppfattningar om hur en alkoholpolitik skall se ut. Detta är av största värde inte minst i dag, när det har blivit allt svårare att kontrollera tillförseln både genom den gränshandel som finns och genom tillgången till s.k. svartsprit. Skall vi uppnå det mål som Thomas Julin nämner i sin reservation, att alkoholkonsumtionen skall minskas med 25 % till år 2000, krävs det att vi drar åt samma håll i det här landet. Moderaterna har en avvikande uppfattning också när det gäller detaljhandelsmonopolet. Även här står de ensamma. Alla andra är överens om att monopolet är en del av vår alkoholpolitik som leder till minskad konsumtion. Att släppa ut alkoholen till olika aktörer skulle leda till en högre konsumtion. Jag skulle önska att moderaterna kunde besinna sig. Vi lever ändå i samma värld och borde styras av samma krafter. Det är inte så att marknadskrafterna är bäst på allt. I det här fallet är det ju inte vår målsättning att öka försäljningen. I det avseendet tror jag att marknaden är bäst. Det kan man se på försäljningen av folköl. Det skulle ju inte gå att sälja folkölet när alkoholhalten sänktes. Nu säljs det ändå mycket folköl. I vissa butiker kommer folköl att kunna köpas av underåriga. Att information och upplysning om alkoholens skadeverkningar är viktigt betonas också i moderaternas reservation. Så långt kan många av oss hålla med. Däremot hänger vi inte längre med när man i samma reservation också talar om nyttan av alkoholen och om att restriktionerna på införsel från annat EU-land skall tas bort. Vilket sjukhus eller vilken vårdinrättning man än vänder sig till i vårt land eller i andra länder får man samma besked: Massor av sängar upptas av människor med alkoholrelaterade sjukdomar. Det kan väl inte uppfattas som annat än ganska märkligt att man - bara därför att någon forskare kommit fram till att alkoholen vid något enstaka tillfälle i mycket ringa mängd kan ha positiv verkan - vill framhålla nyttan med alkoholen och samtidigt inte kan ta till sig att nästan all expertis ställer sig bakom den s.k. totalkonsumtionsmodellen. Det var med stor vånda man såg hur ungdomar tog till sig alkoläsken. Nu verkar nyhetens behag ha avtagit, men det är på sin plats att noga följa detta problem. Socialministern delar vårt bekymmer och har varit ganska snabb med att ta kontakt med andra medlemsländer i EU som står inför samma problem. Bekymret med denna dryck är att den vänder sig mot gruppen av våra yngsta i samhället. Kan en dryck som bl.a. kallas Smultronpuss vända sig till vuxna? Vi förutsätter att ministern noga följer alkoläskfrågan och vidtar de åtgärder som behöver vidtas. Herr talman! Jag vill också nämna folkölet, som har blivit ett stort problem. Det verkar som om det är en inkörsport till en ökad konsumtion och till allt starkare drycker. Vi har vid ett flertal tillfällen höjt ett varningens finger till dem som försäljer denna dryck. Det går nästan inte en vecka utan att man läser om ungdomar som har fått möjlighet att utan kontroll köpa folköl på olika försäljningsställen. Detta kommer vi inte att tolerera i denna kammare.